Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att se till att även riksdagen får del av innehållet i propositioner samtidigt som pressen får det. Bakgrunden är att socialministern i samband med en konferens i Östersund den 22 april gett offentlighet åt huvudidéerna i den proposition om barnomsorgen som nu i maj lämnats till riksdagen. Jag har tidigare, i ett svar på en fråga av Nils Carlshamre, redogjort för regeringens tidsplanering av propositioner. Med hänsyn till riksdagens behov av att kunna överblicka och planera sitt arbete så tidigt som möjligt strävar regeringen efter att lägga fram så många propositioner som möjligt i början av sessionerna. Ibland händer det emellertid att man underskattar den tid det tar att få en proposition färdig, särskilt som arbetet ofta skall samordnas med och är beroende av andra aktiviteter. Förseningar kan tyvärr inte undvikas. Från statsrådsberedningen har vi emellertid, både i regeringsoch statssekreterarkretsen, påtalat önskvärdheten att göra realistiska tidsplaner för att så långt det är möjligt avlämna propositioner i enlighet med de i förväg uppgjorda förteckningarna. Samtidigt är det utomordentligt angeläget att riksdagen får ta del av propositioner före press och allmänhet. I några fall har vi gjort betydande extrainsatser för att klara detta. I det fall Jörgen Ullenhag refererar hade socialministern långt i förväg lovat att ställa upp och redovisa regeringens planer för barnomsorgen vid en konferens där representanter för landets kommuner deltog. Tyvärr försena des en del av förberedelsearbetet inför den proposition som ursprungligen skulle lämnas i mars. Samtidigt kom delar av propositionens innehåll till pressens kännedom och blev föremål för debatt i massmedia. I detta läge ansåg socialministern och regeringen att det var riktigt att ge en korrekt information om regeringens planer till representanter för landets kommuner, som ju blir ansvariga för att förverkliga planerna. Vi beklagar att riksdagen i detta fall fick information först i efterhand. Vi är ytterst angelägna att undvika att det händer igen. Samtidigt måste jag tillfoga att ingen regering kan garantera att denna typ av undantagssituation inte kan inträffa på nytt.

Herr talman! Jag tackar Ingvar Carlsson för svaret på min fråga. Bakgrunden var alltså, som framgår både av min fråga och av vad Ingvar Carlsson sade, den presskonferens som hölls i Östersund den 22 april. Då presenterade socialministern innehållet i propositionen om barnomsorgen. I den ursprungliga tidsplanen från statsrådsberedningen hade angivits att propositionen skulle ha förelagts riksdagen i mars. I den reviderade propositionsförteckningen angavs att den skulle komma i april. Vid Sten Anderssons presskonferens den 22 april hade den fortfarande inte nått riksdagen. När jag skrev min fråga till statsrådet Ingvar Carlsson, det var den 2 maj, hade fortfarande ingen proposition framlagts. Först den 10 maj förelades propositionen riksdagen. Herr talman! Det är väl alldeles klart att det inträffade inte går att försvara. Visst kan man förstå att propositioner försenas, men det finns ingen ursäkt för att regeringen presenterar innehållet i en proposition för massmedia flera veckor innan riksdagen får ta del av den. Det är inte alldeles lätt att vara riksdagsman och bli ombedd att kommentera vad som står i propositioner som inte har förelagts riksdagen. Tyvärr är det inträffade inte någon engångsföreteelse. Jag kan ge ett annat exempel. Den 22 april höll regeringen en presskonferens, där civilminister Bo Holmberg presenterade regeringens program för vad som kallades förnyelse av den offentliga sektorn och begränsning av byråkratin. Därefter fick riksdagen sväva i okunnighet om innehållet i regeringsprogrammet. Massmedia däremot fick kännedom om det. De riksdagsledamöter som efterlyste skrivelsen hos departementet fick bara några lösa papper, vilka också delades ut vid presskonferensen. Först 14 dagar efter Bo Holmbergs presskonferens nådde regeringens skrivelse riksdagen. I samband med det påtalade Björn Molin från denna talarstol det anmärkningsvärda i det som hade skett. Han slog fast att det inträffade inte var en för riksdagen godtagbar ordning. Tyvärr finns det alltså fler exempel än det som jag tog upp i min fråga. Den självklara ordningen måste ju vara att regeringen ser till att riksdagen får ta del av innehållet i propositioner och skrivelser till riksdagen åtminstone samtidigt som pressen får det. Nu noterar jag med tillfredsställelse att Ingvar Carlsson i sitt svar säger: ”Vi beklagar att riksdagen i detta fall fick information först i efterhand.” Jag noterar att Ingvar Carlsson också säger: ”Vi är ytterst angelägna att undvika att det händer igen.” Jag tycker att detta är ett bra svar. Det innebär, att om olyckan skulle vara framme och den regering som herr Ingvar Carlsson tillhör får fortsätta att regera också efter hösten val, kan vi räkna med en bättre tingens ordning. Jag säger än en gång: Tack för svaret.

Herr talman! Margareta Winberg har frågat mig dels om det finns någon officiell statistik på hur många ”onödiga” operationer på äggstockar och livmoder som utförs i landet, dels vad min uppfattning är om denna typ av operationer, dels om det är möjligt att via socialstyrelsen ge läkare riktlinjer så att antalet ”onödiga” operationer reduceras. Statistik finns om antalet operationer av olika slag, men däremot finns inte uppgifter om anledningen till resp. åtgärd. Ur statistiken kan således inte utläsas om ett ingrepp varit oundvikligt på grund av patientens sjukdom eller om det t.ex. gjorts i förebyggande syfte. Bedömningen av hur en patient skall behandlas görs av patientens läkare på dennes medicinska ansvar. Det är inte lämpligt att socialstyrelsen utfärdar riktlinjer om behandlingsmetoder. I bedömningen skall tas hänsyn till vad som är motiverat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Studier har visat att frekvensen operationer av aktuellt slag varierar tämligen mycket mellan olika geografiska områden. Någon analys av orsakerna härtill har dock inte gjorts centralt, men olikheter i ålderssammansättning och sjukdomsförekomst kan väl motivera skillnader. Jag anser naturligtvis att bortopererande av livmoder är ett allvarligt ingrepp som bör göras restriktivt. Jag utgår från att så också sker och att ”onödiga” ingrepp inte görs.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det kan verka som att detta är en udda fråga, men tyvärr är det ett problem som växer. Det är också allt fler kvinnor som nu vågar säga ifrån, vågar berätta om det bemötande som de i dessa sammanhang får inom sjukvården. Kvinnorna vågar dessutom litet grand ifrågasätta den behandling som ges. En kvinna, som var 47 år, berättade följande: Diagnosen som ställdes på henne var framfall och muskelknutor. Hon hade dock inga blödningar. Läkaren sade, på ett litet skrämmande sätt, att hon hade myom, och han rekommenderade henne att ta bort livmodern. För säkerhets skull tyckte läkaren att också äggstockarna borde tas bort, för att kvinnan skulle slippa cancer i framtiden. Kvinnan kände naturligtvis av sjukvårdens auktoritet — man gör ju det i dessa situationer — och gav sitt tillstånd till operationen. Det visade sig att det inte var några myom. Läkaren satte i detta fall, som i många andra, tyvärr inget värde på att kvinnan skulle kunna få behålla sin livmoder och sina äggstockar. Många kvinnor får psykiska problem till följd av sådana här operationer, speciellt när de görs i något slags preventivt syfte. De börjar ställa den typ av frågor som jag i dag har ställt till statsrådet. Det är tydligen mycket svårt att få fram statistik som visar orsakerna till operationerna. Det kan jag på ett sätt förstå. I slutet av svaret säger statsrådet att studier har visat att frekvensen operationer varierar mellan olika geografiska områden. Jag vill fråga statsrådet: Kan inte det tolkas så, att man på olika håll i landet, beroende på läkarnas inställning till kvinnor och denna typ av sjukdomar, har olika behandlingsmetoder? Jag vill också ställa följande fråga: Är cancerfrekvensen olika i skilda delar av landet? Som jag har skrivit i min fråga har denna typ av operationer ökat med 1 000 sedan 1977. Jag tror att många kvinnor skulle sätta värde på om statsrådet litet tydligare talade om att man i detta sammanhang, även om socialstyrelsen inte kan utfärda riktlinjer, på ett bättre sätt än vad som nu sker skall följa den nya hälsooch sjukvårdslagen.

Herr talman! Som jag säger i mitt svar kan variationerna mycket väl motiveras av olikheter i ålderssammansättning och sjukdomsförekomst. Jag kan som ett exempel nämna att det i Kopparbergs län gjordes dubbelt så många operationer av denna typ per 100 000 invånare som i Uppsala län och tre gånger så många som i Jämtlands län. Det varierar alltså kraftigt. Socialstyrelsen avser att, när man har möjligheter och resurser därtill, bättre analysera dessa skillnader. Jag tycker att det är bra att, som Margareta Winberg säger, kvinnorna vågar säga ifrån och diskutera dessa problem. Det är helt i enlighet med den nya hälsooch sjukvårdslagen att patienten har en stark ställning och med läkaren kan diskutera olika behandlingsmetoder för att på så sätt få en dialog.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om jag vill medverka till att redogörelser för ansvarsnämndens praxis och beslut publiceras i de facktidskrifter som i stor utsträckning läses av läkare eller sjuksköterskor eller på annat sätt kommer dem kostnadsfritt till del. Regeringen anvisade hösten 1983 — efter särskild framställning — ansvarsnämnden medel för visst utredningsoch förberedelsearbete för att möjliggöra publicering av nämndens beslut fr.o.m. år 1984. Utgivningen av nämndens beslut i form av en referatsamling skulle ske genom Servicecentralen i Gällivare AB . Regeringen anvisade också SIGA medel för att täcka vissa initialkostnader. En förutsättning för regeringens beslut om medel var att utgivningen av publikationerna därefter skulle vara självbärande. Utgivningen föregicks av en marknadsundersökning som utfördes av Statskonsult AB. Det har nu visat sig att efterfrågan på publikationerna blivit mindre än man haft anledning att räkna med från början. Enligt vad jag har inhämtat har ansvarsnämnden nyligen hemställt hos Landstingsförbundet om att förbundet verkar för en vidare spridning av nämndens referatsamling. Jag anser i likhet med ansvarsnämnden det angeläget att en återföring kan ske till hälsooch sjukvården av de erfarenheter som vinnes genom ansvarsnämndens verksamhet. Det är därför min förhoppning att sjukvårdshuvudmännen vill medverka till att referatsamlingen finns tillgänglig för hälsooch sjukvårdspersonalen i erforderlig omfattning på sjukhus, vårdcentraler m.m.

Herr talman! Tillåt mig att till statsrådet Sigurdsen framföra mitt tack för svaret på min fråga. Jag vill först säga att själva frågemeningen av formella skäl har blivit omformad av kammarkansliet i förhållande till mitt manuskript och att den därigenom kanske formellt blivit mera korrekt, men innehållsmässigt inte helt adekvat. Jag är nämligen självfallet medveten om att HSAN-ärenden publiceras it.ex. Läkartidningen och, som jag tror, även i sjuksköterskornas organ. Detta är den naturliga vägen och en väg som inte kräver några extra kostnader. Det som publiceras är likväl ett urval av HSAN-ärenden. Även de häften som utbjuds från HSAN tycks utgöra ett urval av ungefär ett beslut på åtta. För detta skall läkare och sjuksköterskor betala 500 kr. om året — om de ”skickar in talongen i dag”, som det står i den pamflett som informerar om detta. Av statsrådets svar framgår att efterfrågan på HSAN-publikationerna blivit mindre än man haft anledning att räkna med. Det är såvitt jag förstår alldeles självklart med tanke på att man får betala ungefär lika mycket för tio tunna häften med HSAN-ärenden som för en prenumeration på en daglig Jag vill rekommendera statsrådet och HSAN att finna former för en samverkan mellan HSAN och de medicinska facktidskrifter som når stora personalkategorier, så att inte de enskilda befattningshavarna skall behöva dra på sig stora kostnader. Jag tror det är den effektivaste och bästa vägen att komma fram.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig om regeringen avser att fortsätta den omfattande satsningen på sysselsättning via rekryteringsstöd trots att erfarenheterna beskrivs som dåliga. Han har vidare frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka antalet fasta anställningar i anslutning till rekryteringsstödet. Bengt Wittbom åberopar som bakgrund till sin fråga en redovisning av rekryteringsstödet som arbetsmarknadsstyrelsen utarbetat i maj 1983. Låt mig inledningsvis konstatera att det rekryteringsstöd som den åberopade redovisningen avser — tillfällig rekryteringsstimulans — infördes i juni 1981 på förslag av den borgerliga regeringen. Bidrag skulle utgå för den sysselsättningsökning som industriföretagen kunde uppvisa under perioden den 1 april 1981-den 31 mars 1982. Bidragsbeloppet var 23 000 kr. för varje heltidssysselsatt varmed företagets arbetsstyrka hade ökat vid slutet av perioden. Detta stöd har upphört. AMS undersökning saknar därför relevans för bedömning av de nuvarande förhållandena. Det rekryteringsstöd som infördes den 1 januari 1984 är utformat på ett helt annat sätt, bl.a. mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare rekryteringsstöd. I korthet innebär det nuvarande rekryteringsstödet, som har beslutats av riksdagen, att statsbidrag kan utgå med 50 96 av lönekostnaderna till enskilda arbetsgivare samt kommuner och landsting som anställer arbetslösa —- företrädesvis långtidsarbetslösa — som anvisas av arbetsförmedlingen. Syftet med rekryteringsstödet är både att tidigarelägga arbeten och att skapa nya arbeten. Stödet har emellertid också införts för att styra rekryteringen, så att den kan få arbete som annars inte hade kommit i fråga. En sammanställning av erfarenheterna från år 1984 visar att 67 96 av dem för vilka rekryteringsstöd har utgått är ungdomar. Sammanställningen visar också att en dryg fjärdedel av anställningarna redan från början var tillsvidareanställningar. Ytterligare ca 20 96 var provanställningar, vilka till stor del torde leda till fasta anställningar. Det pågår inom AMS en studie för att se hur många ytterligare som fått fast anställning efter rekryteringsstödet. Studien beräknas vara slutförd inom några veckor.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret, som ju inte innehåller några nyheter eller några besked alls. Vad som står i svaret är väl känt för alla. Och det är inte heller så, herr talman, att jag på något vis skulle ha hävdat att det finns fullständig jämförbarhet mellan den rekryteringsstimulans som vi tillämpade i början av 1980-talet och det rekryteringsstöd vi har nu. Vad jag frågat arbetsmarknadsministern om är för det första om regeringen avser att fortsätta den här massiva satsningen på det nuvarande rekryteringsstödet, och för det andra vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att öka antalet fasta anställningar. Bakgrunden till mina frågor är en stark oro över att vi nu ser tendenser till låg effektivitet också i den nuvarande formen av rekryteringsstöd. Om man analyserar de siffror som har tagits fram av arbetsmarknadsstyrelsen för hur rekryteringsstödet har använts under 1984, finner man att endast strax under 30 90 av de medel som tagits i anspråk för rekryteringsstöd har resulterat i direkt reguljära anställningar. Runt 70 96 har använts för korta anställningar. Om man då jämför detta med siffrorna över vilka åldersgrupper som har fått ta del av rekryteringsstödet, ser man att nästan 70 20 av dem som har fått stödet är ungdomar. Detta tyder alltså på att rekryteringsstödet i alltför stor omfattning används för just korta anställningar av ungdomar. Detta är inte acceptabelt, och det svarar ju inte heller på något sätt mot den av regeringen vid flera tillfällen deklarerade målsättningen för rekryteringsstödets användning. Arbetsmarknadsministern har ju själv gång på gång, i proposition efter proposition, återkommit till riksdagen och talat om att rekryteringsstödet inte skall vara något generellt medel för korta anställningar av ungdomar utan att det skall vara ett stöd som hjälper framför allt de långtidsarbetslösa som inte kommer i fråga för reguljära arbeten på arbetsmarknaden. Det fungerar inte så, och det finns skäl att misstänka att vi fortfarande till mycket stora kostnader subventionerar företagens möjligheter att korttidsanställa ungdomar. Det kan väl ändå inte vara acceptabelt, vare sig för ungdomarna själva eller med tanke på regeringens målsättningar? Kostnaden för rekryteringsstimulansen var enligt AMS utvärdering 375 000 kr. per reguljärt arbete. Vi vet inte hur stora dessa kostnader är i dag. Men om vi jämför de resultat, herr talman, som vi nu kan skönja av rekryteringsstödet med de mycket goda resultaten av de enskilda beredskapsarbeten som fanns tidigare, måste arbetsmarknadsministern faktiskt ge ett svar på min fråga: Skall vi fortsätta, trots att vi misstänker att det kostar väldigt mycket pengar och ger litet resultat?
Herr talman! Det är riktigt, som Bengt Wittbom säger, att vi mycket starkt har betonat att rekryteringsstödet skall användas framför allt för de långtidsarbetslösa. Vi har faktiskt gjort förändringar i regelsystemet sedan det nya rekryteringssystemet började tillämpas. Under första året använde vi det både för ungdomar och långtidsarbetslösa. Då gjorde vi den bedömningen att konjunktursituationen var sådan att det var möjligt att påverka företagen till att tidigarelägga anställningar. Från den 1 januari i år är det meningen att 80 20 av rekryteringsstödet skall användas just för att hjälpa långtidsarbetslösa att få jobb — de som annars alltid kommer sist i kön, som inte har någon chans att få arbete utan att vi på något sätt stöder dem. Det gäller naturligtvis både dem som är äldre och ungdomar. Bland ungdomar vet vi att det tyvärr också finns långtidsarbetslösa. Nu pågår det en diskussion — precis som Bengt Wittbom påpekar — om huruvida rekryteringsstödet har fått de effekter som var syftet med riksdagens beslut. För att man skall kunna bedöma det riktigt har bl.a. arbetsmarknadsstyrelsen dragit i gång den utredning som jag talade om och som blir klar om ett par veckor. När den utredningen är färdig, är det mycket möjligt att vi har fått ett underlag som ger oss anledning att fundera över om rekryteringsstödet är riktigt utformat eller om vi skall utforma det på något annat sätt eller lägga tyngdpunkten på andra åtgärder. Men i dag är det faktiskt så att det underlaget inte finns. Men skulle det visa sig att vi inte har lyckats i det som är uppsåtet, nämligen att de långtidsarbetslösa skall få en hjälp som de annars inte skulle få, får vi naturligtvis ompröva och diskutera det. Vi måste dock vänta på det sakliga underlaget. I dag finns det, som Bengt Wittbom påpekar, misstankar men inte någon faktabakgrund.

Herr talman! Det låter alldeles utmärkt, Anna-Greta Leijon, att det hos arbetsmarknadsdepartementet finns en insikt om att det faktiskt kan vara så att vi fortfarande betalar ut mycket stora belopp för små resultat. Det är klart att det är rimligt att vänta tills arbetsmarknadsstyrelsens utvärdering är klar. Där är jag beredd att instämma med arbetsmarknadsministern. Men jag måste tyvärr göra arbetsmarknadsministern besviken. Jag tror att det är mycket svårt att styra arbetsmarknadsstyrelsen över till att använda rekryteringsstödet på det sätt som arbetsmarknadsministern vid flera tillfällen har framhållit att det bör användas på. I dag har arbetsmarknadsutskottet justerat ett betänkande, där rekryteringsstödet är på tapeten. Där skriver man återigen bort de här formuleringarna om att rekryteringsstödet endast i undantagsfall skall användas för ungdomar. Man skriver i stället att det skall användas som ett individuellt medel. Det är något helt annat. Vägen ligger alltså fortfarande fri, Anna-Greta Leijon, för arbetsmarknadsstyrelsen och de enskilda arbetsförmedlingarna att köra rekryteringsstödet som ett generellt medel för att placera ungdomar. Jag tycker det är beklagligt, men det är ändå den faktiska situation som vi står i. Därför måste jag ställa frågan till Anna-Greta Leijon: Vad tänker arbetsmarknadsministern göra för att få igenom sina intentioner när det gäller rekryteringsstödets användning? Alla fakta som vi har i dag tyder tyvärr på att det används som ett generellt medel för att subventionera korttidsanställning av ungdomar. Det är ju inte syftet med rekryteringsstödet. Det har varken vi eller ungdomarna råd med.
Herr talman! Det är inte så att vägen ligger fri för att använda rekryteringsstödet som ett generellt medel för ungdomar. Jag har visserligen inte sett arbetsmarknadsutskottets betänkande, men det skulle förvåna mig mycket om utskottet i en så grundläggande fråga har gått ifrån det som är regeringens förslag till riksdgen på denna punkt. Det finns ingenting i det som vi har föreslagit som innebär att arbetsförmedlingarna skall använda detta stöd som ett generellt medel för ungdomar. Detta har vi sagt mycket tydligt i propositionen, och jag är helt övertygad om att det också kommer att framstå så efter riksdagens behandling av ärendet.
Herr talman! Tyvärr är det inte så, Anna-Greta Leijon. I arbetsmarknadsutskottets skrivning, som riksdagen sedan kommer att ställa sig bakom, sägs att rekryteringsstödet skall användas som ett individuellt stöd till enskilda ungdomar. Det innebär i praktiken att det kan användas generellt, därför att varje ung människa är en individ. Varje ung människa i ungdomslag är en individ som kan bli föremål för denna typ av individuellt stöd. Tyvärr tror jag att de krafter inom arbetsmarknadsstyrelsen som ser detta som ett enkelt och mycket lätthanterligt medel för att i alla fall kortsiktigt få ut ungdomarna på arbetsmarknaden kommer att fortsätta att använda stödet på detta sätt. De siffror som finns i utvärderingen av användningen av rekryteringsstödet 1984 kommer inte att se annorlunda ut 1985. Arbetsmarknadsministern får gå hem till departementet och fundera över hur hon skall skriva nästa gång för att rekryteringsstödet skall användas på det sätt som både arbetsmarknadsministern och vi anser vara det riktiga.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig dels i vilket avseende den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen erbjuder skydd på lika villkor för de arbetslösa, dels om regeringen avser att bibehålla det nuvarande orättvisa arbetslöshetsskyddet, som endast är tillgängligt för avgränsade grupper. Bengt Wittbom har ställt frågorna mot bakgrund av ett uttalande av finansminister Kjell-Olof Feldt i Rapport den 24 april 1985, att regeringen avser att slå vakt om de existerande trygghetssystemen i samhället eftersom de utgår till alla på lika villkor. Lagen om arbetslöshetsförsäkring ger alla kategorier av arbetstagare och företagare rätt att bilda nya eller att ansluta sig till redan existerande arbetslöshetskassor som har rätt till betydande statsbidrag. Närmare 80 96 av de sysselsatta är numera anslutna till de erkända arbetslöshetskassorna. Att påstå att det nuvarande arbetslöshetsskyddet endast är tillgängligt för avgränsade grupper är därför enligt min mening helt felaktigt. Lagstiftningen utesluter ingen som är etablerad på arbetsmarknaden att frivilligt försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Den som vid arbetslöshet uppbär socialhjälp eller kontant arbetsmarknadsstöd hade, när hon eller han arbetade, samma möjlighet som alla andra arbetande att ansluta sig till en arbetslöshetskassa. Den enda större grupp som inte har denna möjlighet är de studerande. Dessa är emellertid genom KAS tillförsäkrade ett ekonomiskt grundskydd vid arbetslöshet efter studierna som arbetslöshetsförsäkringen inte kan erbjuda.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, och jag är beredd att instämma i det allra mesta som svaret innehåller såsom varande fullständigt teoretiskt korrekt. Men det är inte teorin och lagens text som reglerar situationen för de enskilda arbetslösa, utan det är de faktiska förhållanden som de upplever i sin arbetslöshet. År 1984 var det mindre än 60 Z6 av de arbetslösa som hade rätt till ersättning från A-kassa och därmed hade en rimlig ekonomisk trygghet i sin arbetslöshet. Drygt 10 96 hade rätt till den begränsade KAS-ersättningen, som bara uppgår till drygt en hundralapp. Så mycket som nästan var tredje arbetslös hade inte rätt till någon ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringssystemet. Det såg ännu värre ut 1983 och ungefär likadant 1982. Det är utifrån denna situation som jag ställer frågorna till arbetsmarknadsministern. Är det något som vi moderater har fått skäll för av socialdemokraterna och regeringen är det att vi har tagit initiativ för att långsiktigt förändra arbetslöshetsförsäkringssystemet så att det kan ge trygghet åt fler människor. Det bör det göra, eftersom det faktiskt är fler som är med och betalar för tryggheten för dessa drygt 50 96, som ju utgör en ganska exklusiv grupp, eftersom de är de enda som har denna rätt. Då både arbetsmarknadsministern och jag vet att vi långsiktigt kommer att få leva med relativt hög arbetslöshet i Sverige, vore det klädsamt om också arbetsmarknadsministern skulle vara beredd att ta upp en diskussion om hur vi inom ramen för begränsade statsfinansiella resurser skall kunna skapa ett system som ger rättvisa — ett system som inte ger trygghet för dem som redan är etablerade på arbetsmarknaden och otrygghet för alla andra. Det skall vara ett system som ger också dem som är med om att både indirekt och direkt betala för tryggheten för dessa drygt 50 96 en andel i tryggheten. Man kan ifrågasätta, tycker jag, om det inte är så att den kritik som vi moderater har utsatts för när det gäller våra förslag om förändringar i arbetslöshetsförsäkringssystemet — den har ju varit ganska högljudd — i viss mån är ett utslag av detta, att det är utomordentligt svårt för Anna-Greta Leijon som socialdemokratisk minister att, utan att förstöra relationerna till facket, gå in och ta ordentliga tag på det här området. Det är de facto så, herr talman, att som systemet ser ut i dag när det gäller våra arbetslöshetskassor är det även på den här delen av det arbetsmarknadspolitiska området facket och inte regering och parlament som styr och bestämmer vilka som skall få del i tryggheten.

Det var såvitt jag minns på folkpartiets förslag som man ställde ut detta löfte. Det löftet hade man sex år på sig att göra någonting praktiskt åt. Det blev ingenting av det. — Det kanske skulle höra till klädsamheten att man från moderaterna, när man nu talar om det här, kommer ihåg detta löfte. Jag kan inte heller se att det skulle innebära någon rättvisa att genomföra det som är moderaternas förslag i årets motioner, att den högsta dagpenningklassen för de arbetslösa skall frysas på nuvarande nivå, 300 kr., och ligga där under några år. Varför skall de arbetslösa inte ges någon chans att få ökande ersättningar? Vidare kan jag inte se att det skulle vara ett utslag av någon högre rättvisa när det gäller den kraftiga sänkning av statsbidraget till arbetslöshetskassorna som moderaterna föreslår. Det är så att det svenska systemet täcker en mycket stor del av dem som finns på den svenska arbetsmarknaden. I grunden är det systemet bra. Däremot har vi sagt att det behöver göras justeringar inom ramen för det nuvarande systemet — det finns vissa frågeställningar som behöver tas upp. Av den anledningen kommer vi att tillsätta en utredning, såsom aviserats för riksdagen, om en rad tekniska frågor som hör samman med arbetslöshetsförsäkringen.

Herr talman! Det är väl så, arbetsmarknadsministern, att förutsättningarna för att göra mycket av vad många trodde var möjligt att genomföra efter det första valet när vi fick borgerlig majoritet visade sig inte vara så stora. Det fanns mindre resurser än vad den avsuttna regeringen hade talat om med hög stämma. Så förklaringen är naturligtvis att Sveriges ekonomi klarade inte av detta. Låt mig när det gäller statsbidraget till arbetslöshetskassan bara säga att vi vill åter ta ned statsbidraget från runt 95 94 i dag till 80 26. Jag kan inte förstå varför arbetsmarknadsministern och övriga socialdemokrater för sådant liv om det här. När ni 1976 lämnade regeringsmakten var statsbidraget 77 Ze, och det som ansågs vara en ersättning som gott och väl räckte då, kan väl knappast betecknas som misär i dag. Jag tycker det vore bra om vi höll diskussionen inom rimliga gränser. Skälet till att vi säger att den högsta dagpenningklassen bör frysas är naturligtvis att vi anser det bara riktigt att de enskilda medlemmarna i arbetslöshetskassorna tar på sig en rimlig andel av kostnaden genom något höjda individuella avgifter. Det är ingenting konstigt med det. T.o.m. arbetsmarknadsministern tycker att det är riktigt att arbetslöshetskassans medlemmar faktiskt redan betalar mera. Ni släpper ju igenom kollektiva, tvingande hemförsäkringar som kostar 160 kr. om året. Det motsvarar ungefär den höjning av egenavgifterna som vi har föreslagit efter skatt. Det är alltså inget att hojta om. Skillnaden mellan oss och er, Anna-Greta Leijon, är helt enkelt att vi är beredda att diskutera det här systemet. Vi har inte samma bindningar till de fackliga organisationerna som den nuvarande regeringen tyvärr har. Därför är nog enda möjligheten att få en ändring i det framtida arbetslöshetskassesystemet att byta regering.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat industriministern vilka åtgärder regeringen är beredd att medverka till för att minimera de negativa verkningarna när Atlas Copco lägger ned sin tillverkning av kompressorer i Åmål. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Situationen på arbetsmarknaden i Åmål är bekymmersam. Kommunen har inte på samma sätt som övriga delar av Älvsborgs län gynnats av det förbättrade arbetsmarknadsoch konjunkturläget. I Åmåls grannkommuner, bl.a. Bengtsfors och Dals-Ed, är situationen betydligt ljusare än tidigare. Det gäller främst underleverantörer till bilindustrin som planerar produktionsökningar och nyrekryteringar. På litet längre avstånd, i Trollhättan, råder stor efterfrågan på personal. Det finns således arbetsmöjligheter i regionen som till viss del bör kunna vara av intresse även för människor i Åmål. Åmåls problem står under ständig uppmärksamhet och högprioriteras av länsarbetsnämnden. Detta gäller bl.a. beredskapsarbeten. För knappt tre veckor sedan beslutade nämnden om ett särskilt beredskapspaket till Åmål. Paketet innehöll takomläggningar på tre skolor och simhallen samt tillbyggnad av ett bibliotek. Vidare kommer arbetsförmedlingen i Åmål att förstärkas och arbetsmarknadsutbildningens resurser kommer att utnyttjas maximalt. För att främja nyetableringar har Åmål placerats i stödområde C. Ett resultat av detta var att Celluloid Dalsland AB etablerade sig i Åmål 1984. Företaget sysselsätter nu ett åttiotal personer. Regeringen är beredd att stödja seriösa projekt som leder till nyetableringar eller andra åtgärder som kan främja sysselsättningen i Åmål.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på frågan. Vi har upplevt en negativ utveckling i Åmål under senare år. Befolkningsminskningen har pågått under hela 1980-talet, och bara under första kvartalet i år uppgår minskningen till 50 personer. Det är en utveckling i denna del av länet som är mycket oroande och som måste stoppas. Det är inte första gången som arbetsmarknaden i Åmål är uppe till diskussion i kammaren. I ett frågesvar den 24 november 1983 konstaterade arbetsmarknadsministern ”att vi nu börjar kunna se litet grand av ljusning” för Åmåls del. Nu 17 månader senare har den ljusningen bestått av ytterligare varsel om uppsägningar. Beskedet att Atlas Copco med 107 anställda vill flytta från kommunen är ett direkt dråpslag. Även andra företag har varslat på senare tid. Trots högkonjunkturen har således inte företagen kunnat suga upp den arbetskraft som finns, och detta är mycket allvarligt. Med vilken kraft kommer inte nästa lågkonjunktur att slå mot kommunen? Utan speciella satsningar kommer befolkningsminskningen att fortsätta och underlaget för service att försämras De olika former av beredskapsarbeten som arbetsmarknadsministern här redogör för är bra, men man bygger ingen framtid på beredskapsarbeten. Av arbetsmarknadsministerns svar framgår även att det finns gott om jobb i grannkommunerna, och det stämmer. Men man kan ju inte bygga någon framtid på evigt pendlande. Det är inte helt orimligt att jämföra Åmål med Uddevalla, med de satsningar som gjorts i den regionen. Om samhället helhjärtat ställer upp, kan man med stor säkerhet etablera något företag som kan bidra till en positiv utveckling i Åmål. I en interpellationsdebatt i måndags mellan Nils G. Åsling och industriministern sade industriministern att Saabledningen fått samma löfte som Volvo vid utnyttjande av investeringsfonderna. Men det gällde inte en etablering var som helst. För den händelse att Saabledningen gör en etablering inom ett stödområde, dvs. där regeringen finner att man behöver stärkta regionalpolitiska insatser, är regeringen beredd att med Saabledningen diskutera en uppgörelse, sade industriministern. ”Det skall alltså vara en insats som har regionalpolitisk betydelse, en insats som ger nya jobb och som innebär ökade satsningar i områden där man behöver sådana satsningar.” Herr talman! Jag vill avsluta med att fråga arbetsmarknadsministern om inte just Åmål är ett område som behöver en sådan satsning som industriministern talade om i måndags.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1§ får jag meddela att då interpellanten inte kunde ta emot svaret den 10 maj, då jag avsett att besvara interpellationen, kommer svaret att lämnas fredagen den 31 maj.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skapa en fördelning av anslagen till sameorganisationerna som bättre överensstämmer med 1977 års riksdagsbeslut. Det särskilda stödet till samisk kultur inrättades år 1977. Det uppgår innevarande år till 1 960 000 kr. För fördelningen av dessa medel gäller de riktlinjer som anges i propositionen 1976/77:80 Om insatser för samerna. Enligt dessa bör bidrag i första hand utgå till de samiska riksorganisationerna Svenska samernas riksförbund, Såminuorra, Same Ätnam, Samernas Idrottsförbund och Nordiska samerådets svenska sektion. Dessutom kan bidrag utgå till lokala samiska organisationer och föreningar, tidsbegränsade projekt och tidningen Samefolket. I propositionen framhålls att avgörandet beträffande fördelningen först som sist är samernas eget och att medlen skall komma sådana organisatoner till godo som har kunnat redovisa en verksamhet av väsentlig betydelse för samekulturens fortsatta utveckling. I propositionen betonas vidare att de icke renskötande samernas strävanden bör uppmärksammas särskilt. Medlen fördelas av samefondens kulturdelegation, i vilken samerna har två representanter och staten en. Landsförbundet Svenska Samer har trots att det är en relativt ny organisation innevarande budgetår tilldelats 55 000 kr. Jag kan inte finna att fördelningen strider mot principerna i 1977 års riksdagsbeslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Bakgrunden till den är det förhållandet att en av de mindre sameorganisationerna — Landsförbundet Svenska Samer — anser sig få en alltför liten del av de anslag som över statsbudgeten ges till sameorganisationerna i stort. Härvid hänvisar man till regeringsförslag i februari 1977 om insatser för samerna. Propositionen lades fram av det då ansvariga statsrådet, utbildningsminister Jan-Erik Wikström. Under våren 1977 bearbetades förslaget av kulturutskottet, och riksdagen beslöt helt i enlighet med förslaget i propositionen. Beslutet innebar en rad förstärkningar av stöd till samerna och deras kultur. Samernas särskilda ställning som ursprunglig befolkning och etnisk minoritet i Sverige redovisades. Vissa riktlinjer för den fortsatta utvecklingen av samhällets stöd för samekulturen föreslogs och fastställdes av riksdagen. En arbetsgrupp för samordning av de statliga insatserna för samefrågor tillsattes inom regeringskansliet. Stödet till de samiska näringarna och sysselsättningen inom sameområdet fick en ingående behandling. En konsulent för sysselsättningsfrågor tillkom. Att tillförsäkra s.k. fiskesamer rätt till fiske för sin försörjning var viktigt, och är det givetvis alltjämt. Samiska utbildningsfrågor togs upp till ingående behandling. Inslaget av samiskt språk och kultur på alla utbildningsstadier måste eftersträvas, underströks i propositionen. Språkligt och kulturellt förenas samerna i Sverige, Norge och Finland. Även av den anledningen betonades samordningen av insatserna starkt. Ett nytt statsbidrag till den verksamhet som sameorganisationerna bedriver tillkom: Bidrag till samisk kultur. Medlen skulle ställas till Samefondens disposition. I propositionen spårades en viss tveksamhet från en del håll om lämpligheten av att Samefonden skulle få denna uppgift. Såsom sägs i svaret skulle detta bidrag främst tillgodose de icke renskötande samernas behov. Jag vill fråga statsrådet: Är det helt klarlagt att de icke renskötande samernas behov verkligen i huvudsak tillgodoses genom fördelningen av detta bidrag? När det gäller uppräkningen av organisationer vill jag fråga: Kan statsrådet tänka sig att Landsförbundet Svenska Samer får komma med i den rad av organisationer som i första hand, som det står, skall få bidrag? Anser statsrådet slutligen att det är en riktig fördelning? Jag anser att inte bara antalet medlemmar skall vara grund för bidrag. Avgörande kan också vara vilken roll en organisation spelar när det gäller att bevara och förstärka den samiska kulturen.

Herr talman! De medel som har ställts till förfogande och som redovisas i propositionen och riksdagsbeslutet 1977 förutsattes i första hand fördelas av samerna själva under samiskt bestämmande. Det återspeglas också i styrelsens sammansättning. Staten deltar men har inte ett avgörande inflytande. Den principen har jag tyckt vara väldigt viktig när det gäller en minoritets grupp i den svenska nationen, en grupp med en egen språklig och kulturell identitet. När jag har tagit ställning till den fråga som Börje Stensson har ställt till mig, har jag varit angelägen om att hålla fast vid att samerna själva bör öva ett avgörande inflytande. Jag är alltså mycket tveksam till att genom ett uttalande i kammaren söka ta över beslutanderätten över de medel som det här handlar om. När det gäller fördelningen kan naturligtvis även en utanför stående ha anledning att både ställa frågor och söka ge kommentarer. Jag har då kunnat konstatera att Landsförbundet Svenska Samer inte fanns för åtta år sedan. Det är alltså en ganska ny organisation. Den har emellertid kommit med på listan och får 55 000 kr. i statsbidrag. När de gäller frågan huruvida den företräder icke renskötande samer mot renskötande samer får naturligtvis varje organisation tala för sig. Jag har emellertid inte funnit något som talar för att Svenska samernas riksförbund skulle vara en organisation som uteslutande företräder renskötande samer. Jag tycker alltså inte att Landsförbundet har kunnat styrka att det ensamt företräder den andra gruppen.

Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än statsrådet när det gäller att sameorganisationerna skall försöka att inom sig så långt möjligt komma överens om hur de skall driva sina frågor såsom en förhoppningsvis så enhetlig minoritet som möjigt. Emellertid ger ju staten bidrag till sameorganisationerna, och när det tillkommer en ny organisation kan det tyckas att även den borde vara bidragsberättigad. Som statsrådet säger, har Landsförbundet Svenska Samer nu åtta år på nacken, och då torde det ha visat sig att även den organisationen har ett värde i arbetet på att bevara och förstärka samisk kultur. Den borde därför komma med bland de organisationer vilka i första hand, som det står i svaret, kan komma i fråga för bidrag. Nu har den här mindre organisationen också fått bidrag, 55 000 kr. av nära 2 milj.kr. — i kommande års budget uppgår bidraget till samisk kultur till något över 2 milj.kr. Låt mig uttrycka den förhoppningen att jag ändå får läsa in en välvilja i statsrådets svar och att han i fortsättningen, när ett högre bidrag ges, kan medverka till att också Landsförbundet Svenska Samer får del av ökningen. Man kan fråga sig exempelvis hur många tiotal tusen Samernas Idrottsförbund får och ställa det i relation till det bidrag som ges till den här nya organisationen.

Herr talman! Nils Häggström har frågat utbildningsministern dels vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att lösa arkivfrågan för Umeå universitet, dels om regeringen kommer att med ekonomiska medel stödja utbyggandet av ett forskningsarkiv i Umeå på nya medier. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Av historiska skäl föreligger det i främst Norrland — men också i Mellansverige — en geografisk obalans mellan arkivinstitutioner och forskningsinstitutioner. De statliga arkivmyndigheterna inom regionen utgörs av landsarkiven i Härnösand och Östersund, vilket betyder att bl.a. universitet i Umeå inte har omedelbar tillgång till ett traditionellt arkiv som bas för sin historiskt inriktade forskning. Mot bakgrund av den struktur arkivväsendet har i dag är denna situation emellertid inte unik för universitetet i Umeå. Vissa åtgärder har dock vidtagits för att möta universitetets behov. Genom tillkomsten av Svensk arkivinformation i Ramsele, SVAR, från 1 juli 1984, reproduceras arkivinformation på s.k. mikrofichekort, vilket på sikt förändrar forskningens traditionella beroende av originalhandlingar. Universitetet i Umeå har tagit fasta på denna nya teknik och inrättat forskningsarkiv som bl.a. baseras på mikrofiche från SVAR. Riksarkivet stöder verksamheten med bl.a. 150 000 kr. årligen. Den fortsatta uppbyggnaden är dock primärt en fråga om intern prioritering av universitetets resurser. Jag vill avslutningsvis nämna att regeringen den 9 maj 1985 beslutade om direktiv för en utredning rörande hela den offentliga arkivverksamheten. En av utgångspunkterna för denna utredning är att forskningens behov skall beaktas. Frågan om arkivförsörjningen för universitetet i Umeå ingår därmed som en naturlig del i utredarens uppgift.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret på mina frågor. Umeå universitet har länge närt förhoppningen om att få arkivfrågan löst, men hittills har den grusats. Vad jag kan förstå borde tiden verka för ett statligt arkiv med placering i Umeå. Arkivmaterialet växer snabbt i omfattning, och de nya lokalerna i Härnösand lär i början av 1990-talet vara fyllda. Ett sätt att klara arkivmaterialtillväxten, förutom att gallra, är naturligtvis att decentralisera arkivvården ytterligare. Ett sätt att göra det har också diskuterats inom utbildningsdepartementet. Jag tänker då på de s.k. arkivdepåerna. Jag utgår ifrån att kulturministern delar min uppfattning att vid tillskapande av arkivdepåer måste Umeå vara en självklar ort för en sådan lokalisering. Jag vore tacksam för ett klart och entydigt uttalande i den riktningen från kulturministerns sida. För att någorlunda lindra bristen på tillgång på arkivmaterial på nära håll har Umeå universitet, som kulturministern också nämner i sitt svar, tagit initiativ till att bygga upp ett forskningsarkiv baserat på nya media, i detta fall mikrokort. Det visar hur allvarligt Umeå universitet ser på arkivfrågan. Finansiseringen av arbetet med detta forskningsarkiv sker huvudsakligen inom ramen för fakulteternas gemensamma avsättningar. Utan särskilda resurser från statens sida, som möjliggör överföring av för forskning centrala källserier, kommer detta forskningsarkiv att vara helt otillräckligt. Jag tycker dessutom att det är principiellt fel att de gemensamma avsättningarna skall användas på detta sätt. Staten bör bistå med särskilda medel för detta ändamål, precis som man finansierar annan statlig arkivverksamhet. Enligt information som jag har erhållit har frågan om intensivdataområden återigen aktualiserats. Västerbotten diskuteras som ett av dessa intensivdataområden. Såvitt jag kan bedöma måste ett genomförande av den tanken ställa krav på tillgång till ytterligare arkivutrymmen, åtminstone i de utvalda områdena. Jag utgår ifrån att det är lämpligast om arkiveringsfrågan löses inom det område som väljs ut som intensivdataområde. Det är då ytterligare en faktor som talar för ett arkiv i anslutning till Umeå universitet. Jag vill, herr talman, gärna höra kulturministerns syn på detta.
Herr talman! Jag vill i min replik fatta mig mycket kort och bara när det gäller frågan om Umeå och arkivdepå uttala att jag för min del ser det som rimligt att man får en sådan om det nu skulle bli aktuellt att lösa arkivfrågorna på detta sätt. Jag vill i övrigt hänvisa till den utredning som jag berörde i mitt svar på frågan.
Herr talman! Jag är självfallet glad över att regeringen är beredd att tillsätta en utredning för att lösa arkivfrågan. Jag tolkar också kulturministerns svar positivt. Umeå kommer att beaktas i den utredningen. Jag vill betona att det är oerhört angeläget att arkivfrågan löses för Umeå universitet. Det är ju inte bara av värde för forskningen vid universitetet, utan har också stor betydelse för grundutbildningen. För t.ex. projektarbeten och uppsatsarbeten är det oerhört angeläget att ha tillgång till arkivmaterial på nära håll. Det är dyrt att bedriva forskning från Umeås horisont på grund av avstånden. Kostnaderna för kontakterna med omvärlden är högre än för andra universitetsorter. Det gäller också beträffande arkivmaterial och underlag för forskningen. Jag tackar kulturministern för svaret, som jag uppfattar som en i grunden positiv inställning till forskningsarkiv i Umeå.

Herr talman! Vi firar i år Europas fyrtioåriga fred. I vår värld med upprustning och krig, med svält, död och umbäranden får vi glädja oss åt allt som är värt att glädja sig åt. Fyrtio år är en kort tid. Men det har trots allt skett positiva förändringar, nämligen försoning mellan flera av de gamla arvfienderna i Europa. Att dessa löser konflikter utan krig är något att glädja sig åt. Det föreliggande nedrustningsbetänkandet uppvisar en stor enighet, och det är bra — enighet ger styrka. Allra enigast är socialdemokrater och moderater, vilket är intressant att konstatera. Det var likadant när det gälde betänkandet om säkerhetspolitiken. Då var socialdemokrater och moderater också överens. De stora indignationsnummer som Olof Palme och Carl Bildt spelar upp är uppenbarligen mest till för att dra uppmärksamheten till sig. Som sagt: Det är bra med enighet, och enighet ger styrka. Vi kan behöva extra styrka efter den törn som vår trovärdighet i internationella nedrustningssammanhang har fått efter avslöjandena i Ny Teknik, vilka visar att Sverige av allt att döma talade med dubbla tungor under en lång följd av år på 1950 och 1960-talen. Man förde fram budskap internationellt som man inte var beredd att stå för hemma. När man skrev under provstoppsavtalet 1963, där man bl.a. ställde sig bakom syftet att alla prov med kärnvapen skulle upphöra för all framtid, arbetade man samtidigt för att kunna genomföra svenska underjordiska prov. Vi har från svensk sida länge arbetat för att hindra en spridning av kärnvapen, men här hemma pågick planering och projektering för svenska kärnvapen. Detta känns bittert och svårt. Vi har fått en reaktion ute i världen. Frågor ställs och svar utarbetas på utrikesdepartementet. I augusti börjar NPT-konferensen, och det förberedande arbetet pågår. Också här ställs frågor till de svenska delegaterna. Vår internationella trovärdighet har skadats och därmed vår möjlighet att nå resultat i nedrustningsarbetet. Jag vill emellertid verkligen understryka att vi alla har ett ansvar när det gäller att arbeta aktivt med nedrustningsfrågorna och att bygga upp vår trovärdighet igen. I den kylslagna stämning som råder i världen finns det en och annan ljuspunkt. USA och Sovjet har återupptagit de bilaterala förhandlingarna i Geneve. Utöver strategiska och eurostrategiska kärnvapen skall också rymdvapen diskuteras. Jag har i många år här i kammaren tagit upp frågan om rymdens militarisering, men intresset har inte varit särskilt stort. Desto mer glädjande är det att utskottet nu tar denna fråga på största allvar och att det ingående redovisar den aktuella situationen och dessutom ger en bred information. President Reagan gick ut stort och talade om vad vi kallar stjärnornas krig, som skulle göra kärnvapen överflödiga. Att göra kärnvapen överflödiga låter ju bestickande, men vi tror inte att ett rymdbaserat system för bekämpande av missiler, ens om det är fullt utbyggt, kan göra kärnvapen överflödiga. Strategic Defense Initiative, SDI, är ett omfattande forskningsprogram som USA satt i gång. Det har föranlett en intensiv debatt både inom och utom USA. De framlagda planerna innebär risker för en destabilisering av det säkerhetspolitiska mönstret. Risken ökar för en kapprustning i rymden. De kan också leda till en hårdare satsning på vapen som inte kan nås av ett rymdbaserat missilförsvar, t.ex. kryssningsrobotar. Detta är en utveckling som vi måste göra allt för att hejda. Det är därför viktigt att de bilaterala förhandlingarna i Gen&ve tar upp rymdvapenfrågorna. Det är likaså viktigt att nedrustningskonferensen i Gen&ve kommer in i ett konstruktivt arbete när det gäller rymdvapenfrågorna. Det har tillsatts en kommitté där nere, men den har inte börjat arbeta ännu. I nedrustningsarbetet ligger självfallet Norden oss särskilt varmt om hjärtat. Norden har varit skyddat och stått utanför stormakternas intressesfär sedan länge, men hotet mot Norden har växt. Det första världskriget stod vi utanför, men i det andra världskriget invaderades Norden. Och vi har under senare år kommit mer i blickpunkten för stormakternas strategiska intressen. Placeringen av strategiska kärnvapenubåtar och oceangående flottor i Murmansk, lagring av NATO-materiel i Norge och aktiviteterna kring våra kuster visar hur vårt säkerhetspolitiska läge har förändrats. Det finns en bred opinion i Sverige och i Norden för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Den frågan måste drivas hårdare från regeringens sida. Från centerpartiet upprepar vi kravet på en parlamentarisk referensgrupp. Det finns verkligen skäl att ta till vara det stöd som en bred folkopinion kan ge och kanalisera intresset, så att opinionen för en kärnvapenfri zon känner sig kunna påverka utvecklingen. Centerpartiet har begärt att Sverige skall ta initiativ som syftar till förbud mot kryssningsmissiler. President Kekkonen förde 1978 fram förslag om förbud mot kryssningsmissiler. Dessa vapen är ett hot mot Sveriges neutralitet. Som vi skriver i utskottsbetänkandet kan de nämligen få anflygningsbanor som kränker vårt territorium, — avsiktligt eller oavsiktligt. Kryssningsrobotarna är svåra att upptäcka och övervaka. Man kan dessutom aldrig med säkerhet veta om de är försedda med kärnstridsspetsar eller inte. Vi anser det viktigt att få till stånd internationella förhandlingar, som syftar till förbud mot kryssningsmissiler med lång räckvidd. Socialdemokraterna förefaller mig splittrade i denna fråga. Skrivningen i utskottsbetänkandet har därför blivit tveksam. Man säger först att kravet på ett formligt förbud inte för närvarande kan drivas med framgång. Det är ju ett märkligt sätt att resonera! Skulle vi bara driva frågor där vi ”för närvarande” kan nå framgång, skulle det inte bli mycket kvar för oss att arbeta med. Man måste se till själva saken och se till behovet, angelägenheten och målet — och så arbeta för detta. Oftast är det det långsiktiga arbetet som är viktigt när det gäller nedrustning. Sedan står det också litet försiktigt att utskottet anser att frågan om kryssningsmissiler bör beaktas i de pågående bilaterala förhandlingarna. Det förefaller som om utskottet tror att supermakterna läser vårt betänkande och att allt därmed vore bra. Jag tror att vi framöver måste ta oss an den här frågan mer handgripligt. Vi måste diskutera den i nedrustningsdelegationen, se på initiativ att ta och föra fram kravet på förbud. Kryssningsmissilerna innebär en stor fara för Norden — därför är det angeläget att ta itu med den här frågan med stort allvar. Vi från centerpartiet har emellertid avstått från att skriva någon reservation i frågan, vi har endast skrivit ett särskilt yttrande. Det finns en fråga som jag personligen känner starkt för, och det är frågan om den behandling som den franska regeringen genom sina kärnvapenprov utsätter människorna för i Franska Polynesien. Jag har tagit upp denna fråga i riksdagen tidigare, men jag har hittills talat för döva öron. Margot Wallström har skrivit en motion om just detta, och det är en bra motion. I dagarna har Frankrike ånyo anklagats för sina kärnvapenprov. Fransmännen började med dessa prov i Sahara i Algeriet år 1960. Just nu lämnar man i algerisk TV uppgifter om att fransmännen skulle ha använt algeriska fångar för att mäta strålningseffekterna på människokroppen. Det är svårt att sätta tilltro till ett så omänskligt handlande. Sedan 1966 pågår fransmännens kärnvapenprov på Mururoa. Nyligen gjorde man det hittills kraftigaste kärnvapenprovet där någonsin. Man uppmätte en styrka på 150 kiloton, dvs. tio gånger så mycket som atombomben i Hiroshima. Detta är den högsta styrka som är tillåten för underjordiska prov. Det är en skamfläck för Frankrike att man så litet bryr sig om befolkningens protester och hälsotillstånd. Befolkningen har krävt en undersökningskommission bestående av läkare för att man skall undersöka människornas hälsa. Men Frankrike vägrar. Nya Zeeland protesterar mot proven, Australien protesterar, liksom flera av regeringarna på Söderhavsöarna. Organisationer protesterar också, t.ex. Greenpeace. Jag tycker att det är svagt av den svenska regeringen att inte agera i den här frågan. Man hoppar fegt undan och hänvisar till våra krav på förbud mot alla kärnvapenprov. Det är naturligtvis så att det ena inte förskjuter det andra. Uppenbarligen vill socialdemokraterna inte kritisera socialdemokraten Mitterand. Jag tycker att det finns skäl att göra det i detta fall. Som Margot Wallström skriver i sin motion bör det tas initiativ i FN för att man skall kunna undersöka effekterna av kärnvapenproven. Från centerpartiet ställer vi upp på detta yrkande. Vi har ett särskilt yttrande som gäller en konferens om människors beteende vid krig och katastrofer. Det pågår över hela världen ett intensivt forskningsarbete om konsekvenserna av krig och katastrofer. Syftet är att finna de bästa möjligheterna för att bereda ett skydd för människor. Forskning bedrivs på detta område i Sverige, och en konferens har också varit anordnad. I vårt särskilda yttrande skriver vi att de kunskaper och det intresse som finns för frågan i Sverige bör tas till vara genom en brett upplagd konferens med deltagande av internationella experter. Konferensens syfte bör vara att kartlägga och diskutera människors beteende vid krig och avspärrning. Vi hoppas att en sådan konferens skall komma till stånd. Herr talman! Eftersom vår arbetstid är pressad skall jag nöja mig med att understryka vad vi i centerpartiet säger om FN och dess roll. FN:s generalsekreterare måste ges allt stöd i sina ansträngningar att stärka FN:s och säkerhetsrådets fredsbevarande roll. Stockholmskonferensen har en särskild betydelse för de små staterna i Europa. Halva tiden har gått, och alla krafter måste sättas in och sätts in för att man så småningom skall nå fram till ett slutdokument och till konkreta resultat när det gäller säkerhetsoch förtroendeskapande åtgärder i Europa. Till sist vill jag ge några synpunkter på militärbudgetfrågan, som Sverige har engagerat sig i. Vi har strävat efter att få en ökad öppenhet beträffande redovisningen av militärutgifter. Målsättningen är dock ställd högre än så. Målsättningen är att få i gång förhandlingar som kan leda till internationella avtal och en begränsning av militärutgifterna. Ett redovisningssystem är bara ett steg på vägen, och det förblir tämligen meningslöst om man inte fortsätter med nästa steg, nämligen förhandlingar om begränsningar av militärutgifterna. Det skulle säkert ha stor betydelse för alla deltagande länder om man åstadkom ett sådant avtal, inte minst mot bakgrund av de gigantiska summor som läggs ner på militärutgifter och de svåra ekonomiska problem många länder drabbas av. Innan man kan starta förhandlingar måste dock en hel mängd tekniska problem lösas. Hur skall mant.ex. kunna jämföra militära utgifter över tiden och mellan länder? Hur skall man kunna rensa utgifterna från inflation för att få fram reala förändringar? Hur skall man kunna jämföra militära utgifter på ett bättre sätt än att använda snabbt svängande växelkurser? Också politiska frågor måste lösas. Hur skall t.ex. förhandlingarna gå till? Jag anser att det är viktigt att Sverige fortsätter att driva denna fråga i FN. Kanske behövs det en ny expertgrupp. Tiden, utvecklingen och behovet talar för fortsatt agerande från svensk sida. Det mest glädjande och positiva i nedrustningsarbetet är människors och organisationers engagemang. Världsnedrustningskampanjen pågår i FN:s regi, och svenska organisationer arbetar inom ramen för denna kampanj med olika uppslag. Fredsresan är på gång, och vi önskar den framgång. Just i dag besöks riksdagen av elever från Arbrå skola i Bollnäs kommun. Jag vill passa på och tacka för de insatser som skolans elever tidigare har gjort. De tog nämligen för några år sedan initiativ till en namninsamling för en kärnvapenfri zon i Norden. Det är detta — de enskilda människornas engagemang — som är hoppet för världen.

Herr talman! På många håll i världen råder det i dag ofrihet, våld och förtryck. Det är med förstämning som vi fortfarande nås av rapporter om Sovjets ockupation av Afghanistan och det angreppskrig som där pågår, trots åtskilliga protester från omvärlden. I Mellanöstern fortgår kriget mellan Iran och Irak. I det krigshärjade Libanon trappas i dessa dagar konflikten upp. Nya, hårda strider utkämpas, med hundratals dödade och än fler skadade. Människolivet hänger på en skör tråd för civilbefolkningen. Kvinnor, barn och gamla flyr för sina liv. I går påmindes några av utrikesutskottets ledamöter om den förtvivlade flyktingsituation som råder i Sudan, med människor på flykt över gränsen från Eritrea och Tigre undan det tragiska stamkrig som där pågår. Hur skall hjälpinsatser till just dessa folk organiseras? När upphör krigshandlingarna, så att livsmedel, mediciner och andra förnödenheter når de svältande? Kan FN åstadkomma mer samlade insatser? Problemen synes nästan oöverstigliga. Från folkpartiets utgångspunkt är det av allra största vikt att Sverige aktivt arbetar för att öka respekten för — och även stärka — Förenta nationernas fredsbevarande roll och möjligheter. Det vore ett av de mest väsentliga bidragen till mänsklighetens överlevnad om vi vann allmän och internationell respekt för att konflikter skall lösas med fredliga medel. Upprustningen och stormakternas enorma kärnvapenarsenaler är ett hot mot freden och, ytterst, mot mänsklighetens överlevnad. Arbetet vid nedrustningskonferensen i Gendve måste därför noga följas. Utskottet konstaterar dock att förhandlingarna om den fråga som av många anses vara viktigast på dagordningen i Genåve, nämligen ett fullständigt provstopp, befinner sig i ett dödläge. Inte heller på något av de övriga förhandlingsområdena — förbud mot kemiska vapen, förbud mot radiologiska vapen och kapprustningen i rymden — har några avgörande framsteg gjorts under de gångna sex månaderna. Enligt folkpartiets mening måste målet vara en kärnvapenfri värld. Strävan att etablera en kärnvapenfri zon i Norden är ett första steg mot detta mål. Men så länge kärnvapen finns måste allt göras för att minska risken för deras användning. Herr talman! Till de verkligt positiva inslagen bland de enligt min mening alltför få sådana under senare år hör utan tvivel den mycket omfattande mobiliseringen för det internationella fredsarbetet och för mänskliga rättigheter. Den mångfasetterade fredsrörelsen fyller en viktig uppgift för att förmå världens statsmän att besinna sitt ansvar. Folkpartiet välkomnar initiativ såsom den nordiska folkriksdagen för fred, utveckling och nedrust ning samt den nu pågående stora fredsresan med frågeställningar till ledande statschefer. Men fortfarande saknar vi i Sverige ett forum för fredsfrågorna. Folkpartiet har i motion 1984/85:1262 bl.a. fört fram förslaget om en särskild delegation för fredsfrågor och fredsforskning med en i förhållande till utrikesdepartementet rådgivande ställning. Utskottet delar emellertid inte vår mening utan anser att utrikesdepartementet redan nu har nära och fortlöpande kontakt både med den folkliga fredsrörelsen och med fredsforskningen och att denna kontakt är tillräcklig. Enligt vår mening är nuvarande ordning emellertid inte till fyllest. För att man skall kunna uppnå en kontinuitet och få ett organ även för ömsesidig information bör en delegation tillkomma. Jag anser det vara en rimlig demokratisk handling att tillvarata och kanalisera den folkliga uppslutningen och därmed arbetet kring freden. Det är faktiskt inte bara folkpartiet som fört fram detta förslag. Även ledande socialdemokrater har tidigare i annat sammanhang framställt samma önskemål. Var finns nu det engagemanget?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

Herr talman! Vi har en mörk period bakom oss när det gäller nedrustningsarbetet och förhoppningarna om avspänning och en fredligare utveckling. Detta har påpekats av dem som talat före mig i dag och kommer säkert att upprepas. Vi är väl alla överens om att vi skall göra allt vad vi kan för att om möjligt bidra till att denna mörka period nu kan vändas en ljusare, där vi kan se mera optimistiskt på de närmast kommande åren. 1970-talet var kanske delvis fyllt av illusioner, men samtidigt gjordes det konkreta framsteg. Det hände en hel del när det gäller reell avspänning, inte minst här i Europa, som gjorde att man kunde hoppas på en bättre framtid. Vi vet alla hur det sedan blev i och med ingången av 1980-talet. Vi kan i dag möjligen skymta en viss ljusning vid horisonten, och vi får hoppas att den inte försvinner utan att vi kan få se en fortsättning på förhandlingar mellan stormaktsblocken och kanske så småningom också reella och konkreta förhandlingsresultat. Det är vad vi alla måste arbeta för. Det är lätt för oss som medborgare i ett litet land, vilket det för övrigt säkert också är för medborgarna i varje annat land, att gripas av vanmakt inför detta stora komplex av frågor och inför en utveckling som vi tycker verkar oerhört svår att påverka och få att vända. Det får naturligtvis inte ske. I det sammanhanget är ju fredsrörelsens roll oerhört viktig. Fredsrörelsen måste understödjas, oavsett vilka typer av organisationer som det är fråga om. Det finns en rik variation av organisationer, och alla är värda stöd och uppmuntran i det viktiga arbete som de utför.

Men det finns nya organisationer som träder till och gamla som fortsätter. Det är mycket uppmuntrande med de fredsinitiativ som nu är på gång i Europa. I detta arbete finns också svenska män och kvinnor som gör väldigt stora och bra insatser. Jag vill gärna framhålla att vi från mitt partis sida ser mycket positivt på både det svenska officiella agerandet i dessa sammanhang och naturligtvis också på alla de enskilda människornas arbete i dessa frågor. Det är ju de stora maktblocken som har det yttersta ansvaret för rustningarna — men de kan påverkas. Och en liten stat som Sverige har gjort och kan naturligtvis även fortsättningsvis göra en hel del viktiga insatser. Det råder, som tidigare har sagts, i årets betänkande ganska stor enighet när det gäller nedrustning. Många av yrkandena i de motioner som vi har väckt har blivit positivt behandlade. Jag skall inte uppehålla mig särskilt länge vid dessa, utan bara beröra några av dem. Vi är som sagt eniga om Sveriges ansträngningar i nedrustningsarbetet. När det gäller Europa vill jag särskilt trycka på arbetet med en kärnvapenfri zon, en fråga som enligt vår uppfattning är oerhört viktig. Vi har också i våra motioner tagit upp och velat peka på den ökande fara som ligger i den konventionella upprustningen, något som jag även tidigare har framfört i den här talarstolen. Det har varit mycket tal om kärnvapen och om kärnvapenkriget, och det är viktiga saker att belysa och kämpa emot. Men samtidigt händer det i bakgrunden också en hel del saker på det konventionella vapenområdet. Det finns tendenser till att man inom båda de stora maktblockens militära staber på nytt börjar prioritera rustningsansträngningarna på det konventionella området. Vi får inte stirra oss blinda på kärnvapenupprustningen och glömma bort att det händer saker också på andra områden, att det finns vissa nya tendenser i utvecklingen som är mycket oroande och som vi måste uppmärksamma. Dit hör också, vilket vi under flera år även berört i våra nedrustningsmotioner, utvecklingen på BC-området, dvs. biologiska och kemiska stridsmedel. Det är vapen som är oerhört effektiva, som har en förfärande massförstörelseeffekt och som är billiga att anskaffa. Vad vi känner till så anskaffas också sådana vapen. Dessa vapen har ju också, även om det inte har kunnat bevisas, använts på olika krigsskådeplatser runt om i världen. Det är en utveckling som vi också måste följa med stor uppmärksamhet. Utskottet har redovisat vad Sverige och den svenska regeringen gör i dessa sammanhang. Vi är tills vidare till freds med den beskrivningen. Jag vill också något ta upp det nya som har hänt de allra senaste åren, nämligen det s.k. stjärnornas krig från USA:s sida, vilket också har berörts av Gunnel Jonäng. Detta är en ytterligare upptrappning i rustningskarusellen. Vi kan bara hoppas att fredsrörelsen i USA och krafter inom kongressen och i det amerikanska samhället över huvud taget verkligen kan slå tillbaka dessa ansatser så att det stannar vid ansatser och inte blir ett nytt led i rustningskarusellen. Det finns redan väldiga komplex på rymdforskningens område som är militärt utnyttjade. Sådana har funnits länge, så det är i och för sig ingenting nytt. Vi har också tidigare haft uppe dessa frågor. Man har t.ex. satelliter som är drivna med kärnkraftsreaktorer. Det har konstaterats när de har störtat, vilket vi har påpekat flera gånger. Det är en utveckling som är mycket oroande. Om nu Reaganadministrationen i USA får gehör för sina förslag om att man skall starta detta oerhört kostsamma och vansinniga projekt, har vi att se fram emot en ny spiral i rustningarna. Det är alltså en fråga som verkligen måste uppmärksammas. Jag tycker det är bra — som också har framförts från centerns representant — att utskottet har gjort en grundlig beskrivning och bakgrundsteckning av denna fråga. Vi har under ett flertal år velat peka på något som vi också i årets motion har tagit upp, och det är de bakomliggande orsakerna till rustningar. Det kan finnas många olika skäl, men vi hävdar att en av de stora och grundläggande orsakerna bakom rustningarna är kampen om världens resurser. Det är egentligen ganska enkelt. Historiskt sett har alla krig, krigshandlingar m.m. varit kamp om resurser, att lägga under sig tillgångar. Det är precis samma sak i dag. Här finns enligt vår uppfattning ett slags skygglappsmentalitet. Man talar väldigt mycket om tekniska saker, man talar om vapensystems utveckling och dylikt, men man talar väldigt litet om de bakomliggande ekonomiska orsakerna till rustningar. Det är en brist, och det är beklagligt att utskottet fortfarande inte vill gå med på att Sverige bör ta initiativ till en uppföjning av denna viktiga fråga. Den har också, som vi påpekar i vår motion och vår reservation, en mycket tydlig nord-syd-komponent. Det är den rika industrialiserade världen som i kraft av sina rustningar kan utplundra och behärska den del av världen som är under utveckling, tredje världens länder. En stor del av de militära ansträngningarna och de militära budgetarna har sin grund i dessa fakta. Det gäller naturligtvis framför allt en stat som USA som är oerhört beroende av att gå utanför sitt eget territorium för att skaffa sig råvaror till den egna industrin och till den slösaktiga ekonomi som den staten bygger på. Om USA inte skulle ha tillgång till olja utifrån — de importerar 50 96 och mer av sitt oljebehov — om de inte skulle hämta koppar i Latinamerika, tenn i Latinamerika, bauxit i Jamaica t.ex. för aluminiumtillverkning osv., skulle de inte kunna hålla sina industrier i gång. De gör det till priset av militär kontroll över dessa områden, antingen direkt eller indirekt genom ombud. Detta borde lyftas fram i ljuset på ett helt annat sätt än som hittills har skett. Det gäller naturligtvis också andra industrialiserade länder som behöver råvaror till sin egen produktion. Sverige skulle kunna ta fram underlag, statistik, belysa vissa enskilda konflikter, konflikthärdar osv. mot dessa bakgrunder. Då skulle det här litet diffusa talet om rustningar få en helt annan stringens och dessa bli belysta på ett mera konkret och sakligt sätt. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till vår reservation nr 1. Den nordiska situationen och vårt eget land har vi nyligen haft en ganska omfattande diskussion om i samband med den försvarspolitiska debatten i riksdagen. Dessa frågor går ju i varandra. Vi stöder, som tidigare och från allra första början, helhjärtat tanken på en kärnvapenfri zon i Norden. Vi anser att den är ett av de viktigaste bidragen till avspänning och fredlig utveckling i vår del av världen. Sverige och den svenska regeringen har efter 1982 gjort efter vad vi tycker ganska goda insatser för att söka få till stånd en utveckling av zontanken. Det arbetet hoppas vi kommer att fortsätta. Det är inte minst viktigt mot bakgrund av de ubåtskränkningar och naturligtvis också andra kränkningar av olika slag som vi har blivit utsatta för. I det sammanhanget kommer givetvis ett sådant nytt vapen som kryssningsmissilerna in i bilden. De borde på ett helt annat sätt uppmärksammas än vad som hittills har gjorts. Kryssningsmissilerna är ju konstruerade och tillverkade för att vara kärnvapenbärande. Därför blir det direkt ett hot mot den svenska alliansfriheten och den svenska neutraliteten om i ett skärpt läge sådana vapen skulle sändas över det svenska territoriet. Hittills vet vi att vi inte på något effektivt sätt kan som ett alliansfritt och neutralt land stoppa dessa vapentyper. Vi har inte de resurserna. Detta har vi diskuterat i den försvarspolitiska debatten. Vi har inte sådana resurser i Sverige att vi kan hindra det ena eller det andra stormaktsblocket att sända sådana vapenbärare över vårt territorium. I och med detta kommer vi i ett ohållbart läge. Därför borde naturligtvis arbetet inriktas på att sådana vapen skall förbjudas. Det är det enda riktiga och adekvata sättet att angripa problemet. Utöver de kränkningar som jag här har talat om har vi under de senaste åren blivit utsatta för en del kränkningar av annan typ. Detta har vi tagit uppi en av våra motioner och redovisat i reservation 4. Det förekommer aktiviteter av främmande marina enheter, som befinner sig i Östersjön under helt legala former. Det är marina enheter som vi sett uppe på Norrlandskusten och som helt plötsligt ångat in i en hamn och lagt sig där under ett helt dygn. I det fallet var det västtyska enheter. Det är ännu inte helt klarlagt vad de hade för sig där. Vi vet att man satte ut båtar och gjorde sonderingar. Det har vid andra tillfällen funnits flottenheter ur den franska marinen på sydkusten som utan vidare givit sig in och börjat bedriva övningar på svenskt territorialvatten. Vi anser att det behövs en skärpning och en uppdatering av tillträdesbestämmelserna för de svenska vattnen och naturligtvis också för det svenska luftrummet i detta sammanhang. Det är nödvändigt för att vi inte skall bli utsatta för sådana här kränkningar, som är av en annan typ än dem som jag tidigare talade om och som är gjorda med vissa avsikter. Dem försöker man göra utan att bli upptäckt. De andra har gjorts mer eller mindre öppet och fräckt av västeuropeiska NATO-makters marina enheter i våra vatten. Det är någonting som vi borde vara minst lika upprörda över som vi är över de ubåtskränkningar som vi har blivit utsatta för från Sovjetunionens sida. Detta har vi behandlat i våra motioner och i vår reservation 4 till utskottsbetänkandet, vilken jag vill yrka bifall till. I övrigt vill jag upprepa vad jag sade inledningsvis, nämligen att vi uppskattar de ansträngningar som har gjorts av regeringen i nedrustningsfrågorna. Vi tror att den svenska regeringen agerar i kraft av sin förmåga i de internationella sammanhangen.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Oswald Söderqvist. Vi har från centern en reservation när det gäller den parlamentariska referensgruppen för kärnvapenfri zon. I fjol anslöt sig Oswald Söderqvist till centerns reservation när det gäller referensgruppen och ansåg att det var ett bra förslag. Anser man att det är ett mindre bra förslag i år?
Herr talman! Vi anser att utskottsmajoritetens skrivning i år är sådan att vi kan ansluta oss till den. Vi får se hur utvecklingen blir i fortsättningen.

Herr talman! Gunnel Jonäng påstod att vår trovärdighet i nedrustningsförhandlingarna skadats av den publicitet som Ny Teknik har gett åt 1950 och 1960-talens hantering av kärnvapensfrågan här i landet. Jag tror att det är helt fel. Det finns ingen anledning att här ägna någon längre tid åt vad Tage Erlander, Gunnar Hedlund och andra stod för i den interna debatten om svenska kärnvapen på 1950 och 1960-talet. Väsentligt i dag är att notera att det är en styrka när representanter för Sverige kan hänvisa till att vi redan för mer än 20 år sedan hade förmågan att producera egna kärnvapen, men att vi då fattade beslut om att avstå. Våra motiv var dels politiska, dels militära. Vi kom fram till att vår nationella säkerhet allvarligt skulle försämras om vi skaffade egna kärnvapen. Det skulle bli svårare att hålla Sverige utanför ett krig i Europa om vi hade egna kärnvapen. De första målen för ett kärnvapenangrepp är kärnvapen i andra länder. Det var helt enkelt i vårt eget intresse att förbli kärnvapenfria. Det är vår övertygelse att samma säkerhetspolitiska resonemang gäller också den grupp stater som redan nu eller under de närmaste åren, om de vill, kan tillverka egna kärnvapen. Vårt självständiga beslut att avstå från svenska kärnvapen är ett starkt argument för en ökad anslutning till det internationella icke-spridningsfördraget. Herr talman! Vid den senaste nedrustningsdebatten här i kammaren i november i fjol var ett av huvudinslagen moderaternas protester mot att Sverige i FN och i andra internationella fora sedan sommaren 1982 verkar för en frysning av kärnvapenrustningarna. Moderaterna hade då i två och ett halvt års tid hävdat att vårt engagemang för kärnvapenfrysningen var en naiv eftergift för sovjetiska paradtankar. Samma argumentation använde moderaterna mot vårt stöd för förslag om icke-förstaanvändning av kärnvapen. Det märktes tydligt redan i fjol höst att moderaternas talesmän här i kammaren inte längre trodde på sina egna argument. Jag förutspådde att det var sista gången som moderaterna gick emot frysförslaget. Redan i slutet av januari, när den moderata partimotionen i nedrustningsfrågor lades fram, blev jag sannspådd. I den av försvarskommittén nyligen överlämnade säkerhetspolitiska rapporten ställer sig den moderate representanten bakom positiva skrivningar om kärnvapenfrysningen. Och här i dag försöker moderaterna att undvika att ta upp saken. Det tar tydligen litet mer än tre år för moderaterna att ansluta sig till krav som — enligt deras egen främste talesman — ”inte stötts av någon enda regering utanför de intimt Sovjetallierades krets”. Vad som dagen före julafton 1982 var en ”kaskad av illa underbyggda och alltmer reservationslösa omfamningar av sovjetiska paradtankar” är våren 1985 fast etablerad moderat nedrustningspolitik, som partiets främste säkerhetspolitiske talesman nu säger sig ”känna stor tillfredsställelse med”. Vi är naturligtvis glada över denna moderata åsiktsförändring. Hur ömkligt ihåligt klingar inte de tidigare överorden, när moderaterna gick till hård attack mot oss socialdemokrater för att vara naiva och anpassliga i vår attityd mot Sovjet. Den moderata grälsjukan i dessa frågor har tyvärr inte stärkt svensk nedrustningspolitik. Vi hoppas naturligtvis att detta nu är historia, men jag skall ärligt medge att vi är många som hyser tvivel och ser den dagsaktuella moderata attityden som något av en taktisk reträtt. Högern i svensk politik har under större delen av detta århundrade försökt misstänkliggöra oss socialdemokrater efter ungefär samma linjer. Varför skulle dagens moderater bryta mot dessa traditioner annat än när valtaktiska hänsyn motiverar det? Utrikesutskottet har relativt utförligt behandlat riskerna för en ny rustningskapplöpning i rymden. Det är egentligen det nya och det mest läsvärda avsnittet i betänkandet. Vi har enat oss om mycket kritiska omdömen om det enorma forskningsprogram — 26 miljarder dollar skall det få kosta — som president Reagan dragit i gång. Även om den egentliga målsättningen för detta forskningsprogram aldrig uppnås, är risken stor att programmet ändå resulterar i ett flertal nya och effektivare vapen, som rubbar den stabilitet som trots allt sedan länge utmärker relationerna mellan de antagonistiska maktblocken. För svensk del blir utrikesutskottets slutsats: ”En oberoende svensk förmåga att följa utvecklingen inom rymdteknologin kan vara av stort värde för våra framtida insatser vid internationella nedrustningsförhandlingar. Inte minst möjligheten att utnyttja rymdteknologin för internationell övervakning av nedrustningsavtal bör ägnas uppmärksamhet.” Arbetet vid Stockholmskonferensen beskrivs relativt utförligt i betänkandet. Utskottet anser med anledning av ett moderat motionsyrkande att det är olämpligt att begränsa regeringens handlingsfrihet genom att göra ett särskilt uttalande beträffande vissa förslag som framförts vid konferensen. Personligen skulle jag vilja göra en kommentar som inte rör förhandlingarnas innehåll utan vår roll som värdnation. Stockholmskonferensens första fas bör vara slut senast i november 1986. Då startar ett ESK-uppföljningsmöte i Wien, och Stockholmskonferensen skall rapportera till detta möte. Det är en allmän förhoppning att Wienmötet snabbt skall utvidga mandatet till att omfatta också nedrustningsfrågor. Som jag ser det börjar det nu bli aktuellt att från svensk sida markera intresse för värdskapet även för Stockholmskonferensens nedrustningsfas, som ju mycket väl kan påbörjas redan innan uppföljningsmötet i Wien har slutförts. Stockholmskonferensens förhandlingar kring centrala europeiska säkerhetsfrågor har på senare tid utförligt kommenterats såväl av president Reagan som av Sovjets nye ledare Gorbatjov. Det ger hopp om ökat intresse för konferensens sakfrågor i Moskva och Washington. Stockholmskonferensen bör naturligtvis fortsätta och föras till ett framgångsrikt slut just i Stockholm. På den punkten borde det vara lätt att uppnå enighet mellan partierna här i riksdagen. I reservation 1 vädjar vpk om en utredning av rustningarnas orsaker. Vpk har redan med hjälp av marxistisk analys kommit fram till att det är ekonomiska motiv som driver fram rustningarna. Utskottet hänvisar till tidigare utförlig riksdagsbehandling av frågan och avstyrker. I reservation 2 ställer centern upp bakom ett motionsyrkande från socialdemokraten Margot Wallström om att Sverige skall ta initiativ i FN för att få en undersökning av effekterna av kärnvapenproven i Stilla havet. Utskottet skriver mycket välvilligt i denna fråga, som ju Margot Wallström engagerat sig för på ett berömvärt sätt. Hon har genom frågor här i riksdagen och genom tidningsartiklar aktualiserat de franska proven under det senaste året. Utskottet hänvisar till att regeringen Palme tagit upp frågan direkt med den franska statsledningen. Vi utgår ifrån att vår regering även i fortsättningen försöker påverka den franska inställningen. När det gäller FN-initiativ anser vi emellertid att det måste vara länderna i den berörda Stilla havs-regionen som går i spetsen för den internationella opinionsbildningen. Sverige kommer naturligtvis att stödja sådana initiativ i generalförsamlingen. Centerreservanternas tanke att Sverige skall agera även utan medverkan av Nya Zeeland och andra berörda stater förefaller lätt absurd. Till vad Gunnel Jonäng sade här för en stund sedan kan tilläggas att fransmännen började testa i Stilla havet 1975. Den senaste smällen var det sjuttionde provet. Man kan bara fråga: Varför gjordes det så litet under de sex år då centern satt i regeringsställning? I reservation 3 begär centern en parlamentarisk referensgrupp för en kärnvapenfri zon i Norden. Man måste fråga sig varför inte Gunnel Jonäng utnyttjar sitt eget högst personliga ledamotskap i nedrustningsdelegationen till att ta upp frågan om den nordiska zonen. Förslaget om en referensgrupp har tidigare avvisats av riksdagen, och det är faktiskt litet svårt att förstå hur det på minsta sätt skulle föra zonfrågan framåt. I reservation 4 kräver vpk en översyn av de svenska militära tillträdesbestämmelserna. Utskottet hänvisar till att dessa nyligen varit föremål för en genomgripande översyn. De nu gällande bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 1983. Utskottet tror inte att ytterligare en skärpning automatiskt leder till att avsiktliga eller oavsiktliga kränkningar av svenskt territorium kommer att minska. I reservation 5 föreslår folkpartiet att en delegation för fredsfrågor inrättas. Utskottet avstyrker och hänvisar dels till nedrustningsdelegationen, dels till den nära och fortlöpande kontakten mellan UD och fredsrörelsen och fredsforskarna. Utskottet bedömer ytterligare en institutionalisering som överflödig.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

Herr talman! Jag kan förstå att Sture Ericson inte är särskilt tilltalad av marxistiska analyser. Men det skulle ändå vara ganska intressant för nedrustningsarbetet och för Sveriges möjlighet till initiativ i nedrustningsfrågor om man tittade litet på det som vi har tagit upp i våra motioner sedan en tid tillbaka och som vi nu har reserverat oss för i utskottsbetänkandet. Det gäller frågor av mycket stor vikt. Talet om rustningarna och rustningarnas orsaker blir i många fall mycket diffust och obegripligt — och det är inte oavsiktligt. Genom att man undviker att ta upp bakomliggande ekonomiska orsaker och peka på dem klart och entydigt kommer rustningarna att framstå som någonting som händer i ett mer eller mindre lufttomt rum. Det talas om att statsmän måste träffas, det blir diskussion om huruvida man skall sitta vid runda eller fyrkantiga bord, och liknande saker som inte har ett dugg med de verkliga bakomliggande orsakerna att göra. Jag tycker inte att det är särdeles hederligt att så enkelt avfärda våra viktiga spörsmål — med att tala om marxistiska analyser. Snarare borde väl Sture Ericson, som företrädare för ett slags socialism, verkligen anamma de tankegångarna. I det anförande som Sture Ericson höll under utrikesdebatten, där han talade om rustningarnas orsaker, fanns det många intressanta inslag som jag tycker passar mycket bra in i detta sammanhang. Det förvånar mig att Sture Ericson i dag inte är villig att ta upp dem igen och penetrera dem. I det anförande som Sture Ericson då höll fanns mycket som pekade just mot de här tankegångarna. Vi kommer att vidhålla vår uppfattning. Jag tror att man förr eller senare blir tvungen att ta itu med denna problematik, inte minst mot bakgrund av nord-syd-konflikten. Det är ju helt klart så — vilket Sture Ericson inte kan förneka — att den rika industrialiserade världen utnyttjar tredje världens tillgångar och människor — råvaror, andra naturtillgångar och även arbetskraft. De rika länderna gör detta i kraft av sin militära styrka. Det ena underbygger det andra. Man skaffar sig militär styrka genom att sätta sig på resurser, och man bygger upp den militära styrkan för att kunna skaffa sig dessa resurser. Om ni bara helt enkelt avfärdar ett sådant viktigt spörsmål, då tycker jag inte att ni har trängt in särdeles mycket i den här problematiken. Sedan några få ord om detta med tillträdesbestämmelser. Det är ju alldeles klart, som skrivs i utskottsbetänkandet, att vi i och för sig inte genom bestämmelser kan hindra att någon avsiktligt tränger sig in på våra vatten — ubåtskränkningar osv. Men vi kan skärpa bestämmelserna för legala flottövningar, flottbesök etc., så att man inte får en upprepning av vad som hände på sydkusten och uppe i Husum förra sommaren.
Herr talman! Det var ett märkligt uttalande Sture Ericson gjorde, när han sade att en parlamentarisk grupp när det gäller kärnvapenfri zon inte skulle föra frågan framåt. Vilken elitistisk inställning! Det är ju precis tvärtom: Om parlamentariker med sitt kunnande och sin erfarenhet kom med i bilden, om man tog till vara den folkliga opinionen, så skulle man just därigenom föra frågan framåt. Vidare känner Sture Ericson väl till hur nedrustningsdelegationen arbetar, och vi har samma uppfattning på den punkten. Den är ett organ för avrapportering — och det är i och för sig bra att den finns — men den inbjuder inte precis till några bredare analyser av frågan. När det gäller spörsmålet om de franska kärnvapenproven är det bra att regeringen för fram Sveriges uppfattning till Frankrike, men det räcker inte. Det viktiga är självfallet att vi måste hjälpa till att skapa opinion. Och opinion skapar man inte bakom lyckta dörrar. Vi engagerar oss ju från svensk sida aktivt mot olika slag av orättvisor i världen, och vi försöker stödja och hjälpa dem som är utsatta. Det är en styrka att vi så helhjärtat gör det. Men vi har lika stor skyldighet att stödja utsatta människor i en sådan här fråga. Att Polynesien ligger långt borta kan väl ändå inte frita oss i Sverige från ett ansvar för att stödja och hjälpa människor vars uppfattningar åsidosätts så gravt som sker när det gäller dessa kärnvapenprov. Sture Ericson säger vidare att det är fel att vår internationella trovärdighet har skadats genom artiklarna i Ny Teknik. Jag skulle önska att det vore så, men jag är inte alls säker på att det förhåller sig på det viset. Sture Ericson känner lika väl som jag till de utländska skriverierna och kommentarerna liksom de frågor som ställs till Sverige efter de här artiklarna. Det är ju bara att konstatera att det samtidigt som Sverige skrev under ett provstoppsavtal och över huvud taget arbetade aktivt för att inte medverka till spridning av kärnvapen pågick projektering och planering för svenska kärnvapen och atomubåtar, och man köpte mark för en upparbetningsanläggning på västkusten. Vårt internationella budskap stämde faktiskt väldigt dåligt överens med vårt nationella agerande. Jag tror dock att vi alla är beredda att göra vad vi kan för att återställa vårt lands trovärdighet.
Herr talman! Det måste kännas besvärande för Sture Ericson att avfärda frågan om en speciell fredsdelegation med hänvisning till att en sådan ökar byråkratin. Det är att göra det enkelt för sig. Såvitt jag förstår önskar de hundratusentals människor som är engagerade i fredsaktiviteter runt om i landet en kanal för att föra fram sina synpunkter. Enligt min uppfattning behöver vi i Sverige föra både en säkerhetspolitik och en fredspolitik. Men säkerhetspolitiken i vårt land bedrivs på det officiella planet medan fredspolitiken bedrivs av idealister. Även idealister, Sture Ericson, har dock kunnande och sådana kvalifikationer att det är värt att lyssna på dem och tillvarata deras kunskaper och förslag. Enligt folkpartiets mening skulle en fredsdelegation kunna vara en kanal för detta. En realistisk säkerhetspolitik och en aktiv fredspolitik bildar enligt min uppfattning den bästa grundvalen för säkrande av fred och frihet i Sverige och även i världen i övrigt.
Herr talman! Vpk:s yrkande om en undersökning av den ekonomiska bakgrunden till rustningarna har vi redan fört utförliga diskussioner om, och det var därför som jag gick ganska snabbt förbi det. En sådan genomgång bör självfallet ingå i en allsidig analys av rustningarna och bakgrunden till dessa. Jag måste dock säga att den exemplifiering som Oswald Söderqvist ägnade sig åt var litet ensidig. Det hade gjort bättre effekt om han hade talat om de ekonomiska motiv som driver Sovjet i Afghanistan. I frågan om en skärpning av reglerna för hur vi skall reagera på kränkningarna kan jag bara konstatera att vi förmodligen har de hårdaste av de regler som länderna i vår del av världen tillämpar. I en del andra länder ser man med lätt förvåning på våra bestämmelser, av det skälet att dessa är så hårda som de är. Vad gäller Gunnel Jonängs tal om en parlamentarisk grupp undrar jag om Gunnel Jonäng verkligen har försökt att i nedrustningsdelegationen ta upp en djupgående diskussion om den nordiska zonen. Jag kan inte erinra mig det. Gör ett försök! Det vore intressant — vi har redan ett organ för detta. Till Ulla Orring kan jag säga i stort sett samma sak. Det finns något slags övertro på nya byråkratiska former. Jag har svårt att tänka mig en statlig verksamhet som är öppnare mot frivilligorganisationerna än vad vår nedrustningsverksamhet är. Det idealistiska inslaget i den svenska politiken på det här området är mycket påtagligt, och jag tror faktiskt inte att det finns särskilt mycket mer att göra rent organisatoriskt. Men varför försöker inte folkpartiet att via nedrustningsdelegationen föra debatten litet mer aktivt? Det var det som jag sade i mitt inledningsanförande. När det slutligen gäller opinionsbildningen mot de franska proven fick jag inget svar från Gunnel Jonäng på frågan varför centern var så passiv under de sex år när ni var i regeringsställning. Det var ju då som provverksamheten inleddes och faktiskt kom till sin höjdpunkt. Att nu hävda att vi skall ta initiativ vid sidan om de länder som är berörda — som faktiskt antyds i reservationen — som t.ex. Nya Zeeland och Australien, förefaller vara ett mycket egendomligt agerande. Initiativet måste ligga hos de länderna, men vi skall naturligtvis som hittills stödja dem i de initiativ som de tar. Att Sverige skulle gå före de närmast berörda länderna genom att ta initiativ i FN, som Gunnel Jonäng nu förespråkar, skulle nog uppfattas som en mycket märklig åtgärd.
Herr talman! Sture Ericson hade i sitt andra inlägg en betydligt mer nyanserad framtoning i frågan om ekonomiska orsaker bakom rustningarna. Vi måste återkomma till dessa frågor. Man kan inte lämna dem åt sidan på det sätt som har skett hittills i nedrustningsdiskussionerna. De måste tas upp, för de är viktiga, och de är enligt vår uppfattning också förbisedda. Jag tycker att det förekommer en okunnighet på detta område beroende på att man inte har tagit fram tillräckligt med material. Det bästa exemplet härpå tycker jag är Sture Ericsons påstående att jag är ensidig när jag inte tar upp Sovjetunionens agerande i Afghanistan som exempel. Just detta är belysande. Vi har aldrig påstått att konflikter enbart har ekonomiska orsaker. Det finns också andra orsaker. Just i det här fallet finns det helt klart andra bakomliggande skäl. Det finns inte särskilt mycket av ekonomiska motiv bakom Sovjetunionens angrepp på Afghanistan, utan det är maktpolitiska och säkerhetspolitiska motiv som ligger bakom detta. Det finns inga naturtillgångar i Afghanistan som Sovjetunionen direkt behöver lägga under sig därför att Sovjetunionen är extremt beroende av dessa. Man skaffar sig naturgas därifrån, men om det är för den som man har invaderat Afghanistan, får man betala ett oerhört högt pris för den. Jag tycker att denna Sture Ericsons sammankoppling, utan någon som helst bakomliggande tanke, visar att det verkligen behöver tas fram statistik och annat material som belyser de olika bakomliggande konfliktorsakerna, om en av staterna är ute efter råvaror eller om det föreligger andra motiv. Jag tycker alltså att den vändning som denna debatt har fått är belysande. Jag tror vidare att bestämmelserna i vårt land vad gäller kränkningar säkerligen kan framstå som hårda i jämförelse med andra länders bestämmelser. Icke desto mindre har vi haft incidenter av den typ som inträffade förra sommaren, när marina enheter utan något som helst ingripande från svenska enheter gick in i våra skärgårdar, och en komplett eskader låg ett helt dygn i Husums hamn. Det visar att det är någonting som brister och att det behövs en uppföljning av denna fråga.
Herr talman! Sture Ericson anser att folkpartiet borde driva frågan om en fredsdelegation i nedrustningsdelegationen. Såvitt jag vet befinner vi oss nu i Sveriges riksdag och i dess kammare, och det är här som folkpartiet har framfört förslaget i form av en partimotion. Det är också här som vi vill att det skall fattas ett beslut om en angelägenhet som rör hela Sverige. Jag förstår att denna fråga känns besvärande, och jag kan se en rak linje i socialdemokraternas agerande. Vi har från folkpartiets sida kämpat hårt för jämställdheten och för att få till stånd en jämställdhetskommitté, och det kommer att bli på samma sätt med fredsdelegationen. Jag hoppas att socialdemokraterna kommer att stödja vårt förslag. Fredspolitik och säkerhetspolitik hör samman, och här finns det mål som vi måste arbeta konstruktivt för att nå. Det finns säkert hundratusentals människor i Sverige som är djupt besvikna på de politiska partierna och över att de själva inte släpps in på detta område genom en sådan delegation som vi i folkpartiet har motionerat om.
Herr talman! När det gäller den parlamentariska gruppen är det inte av några privata intressen som jag hävdar att en sådan skall inrättas. Jag har möjligheter i nedrustningsdelegationen att diskutera den frågan. Vad jag och centerpartiet anser är viktigt är att vi tar till vara det enorma intresse som finns bland människor, den opinion som finns för en kärnvapenfri zon, och utnyttjar det. Det skulle vara ett stöd i arbetet. De uppgifter som Sture Ericson lämnar om kärnvapenproven i Polynesien är helt felaktiga. Proven började inte utföras 1975. De franska kärnvapenproven utfördes först i Algeriet, och när Algeriet blev fritt ville man inte längre att proven skulle utföras där. De Gaulle lyckades, såvitt jag minns, utverka att Frankrike under några år framöver fick fortsätta med proven i Sahara. Redan 1966 började emellertid kärnvapenproven att utföras i Polynesien, så de har pågått under en lång följd av år. Jag förstår inte vad Sture Ericson menar med att centerpartiets förslag skulle innebära att Sverige agerar på egen hand. Det står i betänkandet att vi om möjligt skall arbeta tillsammans med stater i Stillahavs-regionen. Det är självklart att det är staterna i regionen som har det stora ansvaret och att de bör gå före. Det är emellertid lika självklart att vi i Sverige, även om vi bor långt bort, tar vårt ansvar och går in i detta arbete.
Herr talman! Jag lämnade uppgiften att de franska kärnvapenproven startades 1975, men det är sannolikt riktigt, som Gunnel Jonäng säger, att de startades något tidigare. Den nu pågående försöksserien startade 1975. Jag ber alltså att få korrigera min uppgift. När det gäller frågan om att Sverige agerar på egen hand, står det i reservationen att ”regeringen bör aktualisera denna fråga i FN, om möjligt tillsammans med stater i regionen”. Om de inte ställer upp skall vi tydligen agera ändå. Jag kan dra följande parallell: Hur skulle reaktionen här i Norden bli om Nya Zeeland lade fram resolutioner i FN om en nordisk kärnvapenfri zon? Det skulle uppfattas som mycket säreget. Ulla Orring talar om fredsdelegationen. I praktiken har vi från statlig sida ett mycket aktivt samarbete med fredsrörelsen. Vi ger den ganska stora ekonomiska resurser. Under FN:s specialsession för nedrustning var det exempelvis svenska statsmedel som finansierade de internationella frivilliga organisationernas tidskrift. Över huvud taget har Sverige spelat en mycket framträdande roll när det gällt samarbetet med fredsrörelsen. Tron att man bara genom att tillsätta en fredsdelegation på något sätt skulle kunna förbättra det här samarbetet ställer inte utskottet upp på. Där är folkpartiet ensamt. Jag tror faktiskt inte att det är en ökad byråkratisering utan en ökad aktivitet, inte minst från partiernas sida, som kunde föra de här frågorna framåt. Oswald Söderqvist kom in på undantagen från den regel som man har slagit fast i reservationen, nämligen att det är fråga om ekonomiska orsaker. Sovjets ockupation av Afghanistan skulle då vara ett undantag där. Jag undrar faktiskt om det är något undantag. Dels finns det uppgifter som säger att detta, att man nu hämtar naturgas i Afghanistan gott och väl betalar de militära operationer som man genomför samtidigt. Sedan finns det ett långsiktigt ekonomiskt intresse, skulle jag tänka mig, när det gäller framstöten mot Indiska Oceanen. Så det går nog att tillämpa analysen inte bara på USA utan även på Sovjet. Jag tror som sagt att det kan vara fruktbart att göra sådana utredningar. Det är bara det att utrikesutskottet med de motiveringar som getts tidigare år, inte ansett det önskvärt med något speciellt initiativ från riksdagens sida i det sammanhanget.

Herr talman! Först några kommentarer till Sture Ericsons anförande. Frysförslaget är ju inte uppe till debatt i dag, av den enkla anledningen att det inte finns några krav att de frågorna skall tas upp. Vid det senaste tillfället, när vi har behandlat den saken, har det ju varit motionskrav som krävt att vi skall behandla detta. Nu finns inga sådana krav. Det är alltså anledningen till att det inte föreligger någon reservation när det gäller detta avsnitt av betänkandet. Däremot är det inte så, Sture Ericson, att vi har ändrat oss på den här punkten. Vi har exakt samma uppfattning som den vi redovisade i reservationer till utrikesutskottets betänkande nr 1 i höstas. Vad gäller debatten med Carl Bildt skulle jag vilja föreslå Sture Ericson att ta den vid något tillfälle när Carl Bildt lekamligen befinner sig här och inte i Moskva. En tidningsrubrik efter debatten förra hösten lydde: Pinsam grälsjuka. Rubriken avsåg faktiskt Sture Ericson. Jag tycker det är beklagligt att när vi nu behandlar ett enhälligt betänkande, så kan Sture Ericson inte underlåta att komma in på den här typen av saklös kritik. Jag tror att Anita Bråkenhielm kommer att ytterligare redogöra för vår inställning i frysfrågan. Låt mig bara säga att utvecklingen har gått åt det hållet, att vi för vår del sannolikt så småningom kan ställa oss bakom ett svenskt frysförslag som har en mera balanserad utformning än sådana förslag hittills har haft. För sex månader sedan debatterades nedrustningsoch säkerhetsfrågor av riksdagen när vi behandlade utrikesutskottets betänkande nr 1. Dagens betänkande lägger tonvikten på frågor som har aktualiserats sedan dess, t.ex. rymdens militärisering. Vi har under mellantiden också fått tillgång till en enhällig rapport från 1984 års försvarskommitté om ”Svensk säkerhetspolitik inför 90-talet”. Denna rapport har ett klart samband med dagens betänkande. Jag vill gärna citera några enligt min mening avgörande avsnitt i rapporten: ”Svensk säkerhetspolitik syftar således också till att på olika vägar bidra till nedrustning, avspänning och försoning mellan folken. Ett primärt intresse är att vidmakthålla lugn och stabilitet i vårt närområde.

Därvid bör kommittén bl.a. överväga vilka tänkbara rustningskontrolloch nedrustningsåtgärder som är särskilt betydelsefulla för Sveriges säkerhet och hur dessa påverkar Sveriges totalförsvar. Det är viktigt att ha den bakgrunden. Bl.a. i Stockholmskonferensen avhandlas frågor av just denna karaktär. Den militärtekniska utvecklingen med ökad rörlighet och ny teknik har ökat riskerna för överraskande anfall, som kan lamslå vitala delar i ett modernt samhälle och ställa vårt försvar inför svåra uppgifter. Förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder kan, rätt utformade, minska osäkerheten inför hot av den typen. Inom Stockholmskonferensens ram bör vi sträva efter att uppnå överenskommelser om ökad information beträffande militära dispositioner och restriktioner för vissa typer av militära aktiviteter t.ex. landstigningsövningar. Om man kan uppnå detta kan man bidra till att förhindra att militära övningar används som politisk påtryckning eller att en militär uppladdning sker under täckmanteln av en fredlig övning. Förbättrad information och kommunikation minskar risken för feltolkningar av en presumtiv motståndares aktiviteter. Ett ökat förtroende på dessa områden ökar förutsättningarna att komma vidare på nedrustningens väg. Det är därför Stockholmskonferensen är av så vital betydelse i fredsarbetet. Herr talman! Betänkandet från utrikesutskottet om vår nedrustningspolitik är i huvudsak enigt. En enighet har självfallet ett värde. Den innebär inte att vii varje detalj har samma värdering eller samma åsikter. Men det innebär att vi har en enig bas att stå på i dessa frågor. Detta är en styrka. Årets betänkande lägger stor vikt vid behandlingen av rymdfrågor av olika slag. Det är på denna punkt som det kan sägas att betänkandet för den svenska politiken framåt. Rymdfrågorna har under lång tid gradvis blivit allt viktigare. Olika rymdsystem har fått en successivt allt större betydelse för de båda stormaktsblockens militära styrkor och strategier. Spaningssatelliter av olika slag är ett uttryck för detta. Dessa spelar som bekant en viktig och ömsesidigt erkänd roll i övervakningen av vissa av de rustningskontrollavtal som slutits mellan USA och Sovjetunionen. Även satellitsystem för kommunikation, väderobservation och navigation spelar viktiga rollet för såväl NATO:s som Sovjetunionens stridskrafter. Det förefaller att vara en enig bedömning att dessa militära satellitsystem är av betydelse för den strategiska stabiliteten. Och det är mot denna bakgrund man skall se farhågorna för att en vidsträckt användning av olika s.k. antisatellitvapen skulle kunna få destabiliserande effekter, främst i en kritisk situation mellan de båda stormakterna. Som framhålls i betänkandet har Sovjetunionen sedan åtskillig tid tillbaka ett operativt antisatellitsystem med förmågan att skjuta ner satelliter i lägre banor. Det är framför allt de som är betydelsefulla ur spaningssynpunkt. I USA pågår nu motsvarande utveckling. Det förefaller som om de första provskjutningarna mot mål i rymden kommer att äga rum under detta år. Därefter tar det ytterligare ett antal år att få fram ett operativt system. Det finns all anledning att uttrycka farhågor för denna utveckling och de konsekvenser den kan få. I ett krisläge skulle nedskjutningar av militärt viktiga satelliter lätt kunna leda till en snabb upptrappning av en konflikt. I rädslan för att man höll på att förlora sina viktiga spaningscoh sambandsmöjligheter skulle en supermakt måhända vara frestad att slå till först. Det finns därför mycket starka skäl att hoppas att förhandlingarna i Genéve leder till en överenskommelse om såväl avveckling av det existerande sovjetiska systemet som ett avbrytande av USA:s utveckling av motsvarande system. Det borde inte ligga i något maktblocks intresse att få en okontrollerad kapplöpning på detta område. Om detta är den mest näraliggande frågan när det gäller rymdens militära utnyttjande har dock den största uppmärksamheten kommit att ägnas den amerikanska administrationens forskningsprogram kring olika teknologier som skulle kunna användas för uppbyggnaden av ett avancerat strategiskt försvarssystem. Detta forskningsprogram går under beteckningen SDI, det strategiska försvarsinitiativet. Avvägningen mellan offensiva och defensiva system i USA:s och Sovjetunionens strategiska styrkor har varit föremål för överväganden vid åtskilliga tillfällen. Sett i ett längre perspektiv har det i allmänhet varit Sovjetunionen som förklarat att man inte är beredd att avstå från defensiva system. Sedan mitten av 1970-talet är det också Sovjetunionen som har i drift världens enda anti-robotsystem, som nu för övrigt genomgår såväl en utbyggnad som en modernisering med nya typer av robotar kring Moskva. Det s.k. ABM-avtalet 1972 innebar att USA och Sovjetunionen kraftigt begränsade sin satsning på defensiva vapen samtidigt som man ingick en interimsöverenskommelse om begränsningar av de offensiva vapnen. Denna överenskommelse - SALT 1-— skulle leda över till ett avtal om nedskärningar av strategiska offensiva kärnvapensystem; det var meningen. Så blev det dess värre inte. Inom ramen för begränsningar i SALT 1 och SALT 2-avtalen har såväl USA som Sovjetunionen kunnat modernisera och bygga ut sina strategiska offensiva kärnvapenstyrkor. I denna utveckling har vi att söka orsakerna till de senaste årens intensiva debatt kring den strategiska kärnvapenavskräckningen. Det har uttryckts farhågor för att en internationell ordning, som vilar på en avskräckning byggd på allt större offensiva styrkor, i det långa loppet skapar fler risker än den möter. I detta ligger ingen kritik av avskräckningseller avhållningsdoktrinen som sådan, även om man på vissa håll velat antyda detta. Men i denna debatt ligger en oro för att uppbyggnaden av allt större, allt träffsäkrare och allt bättre offensiva system håller på att få en egen dynamik. Det går inte att bortse från att det amerikanska SDI-initiativet har sina rötter i just denna debatt. Syftet har ju angetts vara att komma bort från den ömsesidiga avskräckningen, att bygga någonting man kallar för ömsesidigt garanterad säkerhet. President Reagan har gått så långt att han talat om att ett fungerande strategiskt försvarssystem skulle göra kärnvapen överflödiga. Trots detta menar vi att det ligger betydande faror i en utveckling bort från de grundprinciper som var bärande för ABM-avtalet 1972. Att dessa utsatts för starka påfrestningar genom uppbyggnaden av offensiva vapensystem är inget skäl att lägga dem åt sidan, utan i stället ett skäl att intensifiera ansträngningarna att verkligen få till stånd radikala nedskärningar av de strategiska offensiva arsenalerna. En utveckling helt och hållet bort från den ömsesidiga avskräckningen skulle kunna verka destabiliserande. Skulle en part genom ett försvarssystem kunna skydda sig helt och hållet skulle den andra partens förmåga att avskräcka självfallet reduceras eller t.o.m. försvinna, med ty åtföljande osäkerhet och instabilitet. En part skulle plötsligt kunna uppnå strategisk överlägsenhet, med allt vad som kan följa i dess spår. USA:s forskningsprogram SDI är inte oförenligt med ABM-avtalet. Det konstaterar också utrikesutskottet. Samma sak gäller självfallet de motsvarande sovjetiska forskningssatsningarna. Medan vi vad gäller USA kan ösa rikt ur den interna amerikanska debatten om SDI, förefinns inte alls samma möjligheter när det gäller att hämta information ur intern sovjetisk debatt om syftet med de egna ansträngningarna på detta område. Inom några år når USA:s program den punkt där det kommer i konflikt med ABM-avtalets olika bestämmelser. Senast då måste konkreta förhandlingar tas upp med Sovjetunionen om hur ABM-avtalet skall tillämpas på dessa nya teknologier. Enligt vår mening — och den kommer också till uttryck i utrikesutskottets betänkande — vore det synnerligen olyckligt om ABM-avtalet skulle vältras över ända. Detta utgör faktiskt det enda betydelsefulla rustningskontrollavtal som i dag finns mellan USA och Sovjetunionen. SALT 1 är ett interimsavtal som formellt sett löpt ut, och SALT 2 kom aldrig att ratificeras av den amerikanska senaten. Skulle ABM-avtalet sägas upp, skulle detta kunna få vittgående konsekvenser för tilltron till rustningskontrollansträngningarna över huvud taget. Uppenbart är att utvecklingen gör det nödvändigt för USA och Sovjetunionen att komma fram till en gemensam syn på hur ABM-avtalet skall tillämpas i den nu aktuella situationen. utskottet redovisar uppgifterna om att en ny sovjetisk radaranläggning i Sibirien på grund av sitt läge skulle innebära ett brott mot avtalet. Denna fråga måste självfallet klaras ut i samband med kommande förhandlingar om USA:s SDI-program. Vi moderater ser inga skäl att välta existerande säkerhetspolitiska principer och doktriner över ända genom en utveckling, som innebär att en part gör sig osårbar och därmed överlägsen. En viss ömsesidig utsatthet torde krävas för att tillräckligt avhållande effekt skall kunna uppnås. Det finns en risk för att alltför hård retorik från SDI-förespråkarnas sida leder till ett utbrett ifrågasättande av de säkerhetspolitiska doktriner som under överskådlig framtid kommer att vara av avgörande betydelse för bl.a. Europas säkerhet.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
Herr talman! Ivar Virgin inledde med att säga att moderaterna inte har ändrat uppfattning när det gäller frysfrågan. Det är ju den som har varit den stora debattfrågan beträffande nedrustningspolitiken på senare år. Moderaterna har profilerat sig väldigt hårt och beskyllt oss andra för att vara naiva och anpassliga i vår attityd mot Sovjet. När jag nu citerar sådana saker som att våra förslag har varit en kaskad av illa underbyggda och alltmer reservationslösa omfamningar av sovjetiska paradtankar, viftar Ivar Virgin bara bort detta genom att säga att jag får diskutera det med Carl Bildt, när denne kommer hem. Detta är andra gången på två gånger som vi har haft en nedrustningsdebatt här i kammaren och Carl Bildt har behagat vara frånvarande. Får man över huvud taget inte ta upp de frågor som moderaterna har drivit bara därför att Carl Bildt inte är närvarande i lokalen? Mot denna bakgrund och de argument som ni har anfört är det naturligtvis litet förvånande när Ivar Virgin nästan ger ett löfte om att det kommer en moderat reträtt och förklarar att moderaterna kan ställa sig bakom regeringens politik i frysfrågan. Min korta fråga till Ivar Virgin blir: När?
Herr talman! Det här blir nästan en upprepning av den debatt vi hade i höstas. Jag trodde att den i och för sig var avklarad. När det gäller frysfrågan har vi den uppfattningen att man inte kan lägga fram ett förslag som är en ”proklamerad frys” och som ensidigt riktar sig mot NATO-sidans strategi. På Sverige som neutralt land borde det ligga särskilda krav på att förslag som framförs är balanserade. Vad vi har hävdat är att vi kan tänka oss vara med om en ”förhandlad frys”, alltså att frysfrågan sätts in i ett större sammanhang, där man försöker åstadkomma en nedtrappning av kärnvapenarsenalerna. I den frågan har vi samma uppfattning som vi alltid har haft. Vi kan väl snarare konstatera att regeringen i och med att man satte i gång förhandlingar med Norge försökte att ändra det svenska frysförslaget. Det tyckte vi vid den tidpunkten var mycket positivt, och hade man kommit överens med Norge hade vi med all sannolikhet stött det förslaget. Vad gäller Carl Bildt har ju Sture Ericson i tidningar och på annat sätt en debatt med honom. Den tycker jag att de skall fortsätta. Den hör knappast hemma i en debatt om ett enigt betänkande som faktiskt inte upptar de punkter som Sture Ericson för fram.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att Ivar Virgin här på nytt beskyller alla de andra partierna för att vara obalanserade. Indirekt upprepar han alla beskyllningarna om att vi är naiva och anpassliga mot sovjetiska förslag. Beskyllningen drabbar i första omgången regeringen Fälldin, som började driva frysfrågan i FN, men den gäller oss alla andra också. Hans försök nu att krypa bakom den lätt förvirrade diskussionen om vad det var vi talade med Norge om i fjol höstas håller inte. Jag beklagar att moderaterna inte har ändrat sig i frysfrågan, men noterar att det finns ett halvt löfte från Ivar Virgin att de kommer att göra det.

Herr talman! Jag finner det, liksom flera föregående talare, glädjande att vi i dag kan debattera ett i sakfrågan enigt betänkande från utrikesutskottet beträffande nedrustningsfrågorna. Häromdagen fick vi försvarskommitténs likaledes enhälliga betänkande om svensk säkerhetspolitik inför 1990-talet, där inte minst inledningens beskrivning av mekanismerna bakom avspänningspolitikens svårigheter, jag höll på att säga avspänningspolitikens undergång, är välgörande klarsynt. Det finns kanske anledning att påpeka att också Sture Ericson står bakom denna enighet, även om det tycks vara under ett visst sprattlande. Beträffande utrikesutskottets beskrivning av läget i de internationella nedrustningsförhandlingarna och inriktningen av de svenska insatserna i olika sammanhang, där vi är företrädda eller har möjligheter att påverka, finns det inte några avvikande meningar. Betänkandet håller en saklig ton och innehåller en betydande mängd fakta. De konkreta synpunker på Sveriges agerande i Stockholmskonferensen, i FN, i CD i Geneve och i förhållande till de strategiska förhandlingarna mellan supermakterna som framförts i den moderata motionen 1165 har behandlats med respekt och välvilja, vilket jag naturligtvis noterar med särskild tillfredsställelse. Vissa frågor är speciellt aktuella i år. Ivar Virgin har utförligt behandlat förutsättningarna för rymdförhandlingarna. Jag vill något uppehålla mig vid läget inför NPT:s tredje granskningskonferens i höst. Utskottet uttalar att Sverige där bör fortsätta verka för en ökad anslutning till fördraget. Försvarskommittén gör i sitt betänkande — avsnittet om de internationella nedrustningsoch rustningskontrollsförhandlingarna — samma avvägning och understryker icke-spridningsavtalets kärna, att förhindra uppkomsten av nya kärnvapenmakter. Skrivningen i utskottsbetänkandet är en förbättring jämfört med föregående betänkande. Det som är unikt med NPT är just avsikten att hindra att kärnvapen sprids till nya länder. Detta känns särskilt angeläget i dag då långvariga, svårbegripliga krig, visserligen konventionella men mycket grymma och till synes meningslösa krig rasar mellan länder som har skrämmande diktaturer som de i Iran och Irak och de i Vietnam och Kampuchea. Det är krig där för övrigt internationella överenskommelser om förbud mot användning av kemiska vapen redan överträtts. I andra länder råder svåra inre motsättningar — i många finns politiskt impotenta eller på andra sätt svårt störda samhällsstrukturer. Att tänka sig kärnvapen i händerna på någon av dessa stater skulle innebära en ännu större fasa än att se dem i händerna på de nuvarande kärnvapenmakterna, där förhoppningsvis ansvarskänsla, erfarenhet och politisk stabilitet råder i något högre grad. Redan i nedrustningsdelegationen framförde jag att det är viktigt att Sverige inte kritiklöst faller in i den kör som vid granskningen av NPT fördraget helt koncentrerar sig på och lägger hela ansvaret för hotet mot fördragets fortsatta existens på supermakternas bristande förmåga att leva upp till sina löften i artikel 6 om kärnvapennedrustning. Denna brist bör förvisso påtalas med skärpa. Den bör påtalas i alla sammanhang där kärnvapenarsenalerna är föremål för handlingar. Men icke-spridningstanken är hänvisad till NPT, och balansen i det svenska arbetet måste inriktas mot kritik mot de kärnvapenmakter, de tröskelstater och de övriga länder som inte anslutit sig till avtalet. Det gäller att rädda vad som räddas kan i NPT. Fördraget tål troligen inte en kärnvapenstat till i världen. Om granskningskonferensen kan bidra till en islossning i de fastlåsta positionerna beträffande konkreta förhandlingar om ett kärnvapenprovstopp i CD i Genéåve, vore detta naturligtvis också en mycket väsentlig framgång. Herr talman! I Stockholm hölls i april på initiativ av vår nedrustningsambassadör Maj Britt Theorin — och, förutsätter jag, därmed också regeringen — en konferens med kvinnliga parlamentariker, vilket utmynnade i bildandet av organisationen Kvinnliga parlamentariker för fred. En resolution antogs efter endast halvannan dags arbete och preliminära regler för organisationens struktur ställdes upp. Jag vill ta detta tillfälle att offentligt kommentera varför moderata kvinnor i Sveriges riksdag ännu förhåller sig avvaktande inför medlemskap i denna organisation. Är det meningsfullt att bilda en organisation bestående av just kvinnliga parlamentariker för att arbeta gemensamt i fredsfrågorna? Jag skall avstå från att fördjupa mig i resonemang om huruvida kvinnor bättre kan diskutera frågor om krig och fred än män, vilket några av deltagarna i symposiet hävdade. Jag tror att här som på andra områden kunskap, engagemang och vilja kanske är väsentligare egenskaper i arbetet för en viss sak än kön. Det intressanta med organisationen, och vad som borde ge den speciella möjligheter, är naturligtvis att det just rör sig om kvinnliga parlamentariker. Kvinnliga parlamentariker sitter i samma position som sina manliga kolleger och bör ha samma möjligheter att påverka som de. Detta förutsätter dock att man i någon mån följer spelets regler. Här skulle jag vilja påstå att det i april avhållna symposiet tyvärr har varit en dålig början. ”Tillsammans kan vi kvinnor påverka våra parlament och regeringar i riktningen mot en politik för fred och nedrustning”, menade en av de amerikanska deltagarna vid symposiet. En elementär förutsättning för att ledamöter av parlamenten skall kunna påverka dessa i större utsträckning är dock tyvärr att de på något sätt kan betraktas som representativa för sitt parlament eller åtminstone för sin partigrupp. Det finns anledning att resa invändningar mot symposiets uppläggning, bl.a. det sätt på vilket delegaterna inbjudits. Maj Britt Theorin har troligen handplockat goda vänner och bekanta, och resp. partier, grupperingar eller parlament har inte fått någon officiell inbjudan eller haft möjlighet att påverka valet av representanter. Från denna princip har gjorts ett bekant undantag: en officiell inbjudan har skickats till den sovjetiska centralkommittén. Den sovjetiska delegaten var således den enda som kunde betraktas som havande ett mandat från den församling hon representerade. Som ett exempel på motsatsen kan nämnas att enligt norska uppgifter arbeiderpartiets och senterpartiets inbjudna representanter tillhör den s.k. säkerhetspolitiska oppositionen inom sina partier och att någon representant från det norska regeringspartiet, höyre, över huvud taget inte inbjudits. Det säger sig självt att delegater som utsetts på detta sätt inte kan anses företräda några parlament eller dessas uppfattningar och i omvänd riktning inte heller kan beräknas omedelbart få gehör för synpunkter hos resp. parlament och än mindre regeringar. Detta minskar värdet av den överenskommelse som träffats. En entusiastisk delegat, intervjuad av en svensk tidning, säger att det finns en annan gemenskap mellan kvinnliga politiker än mellan män. ”Det är en hel värld av skillnader om man jämför den här konferensen med en motsvarande för män, då skulle det ha blivit politisk osämja bara efter en stund.” En skrämmande tanke infinner sig. Var det lättare för denna församling kvinnor att enas kring en resolution beroende på att de inte brydde sig om att tränga på djupet i frågorna, att de gjort ett uttalande om föga kontroversiellt allmängods, eller att församlingen var handplockad och just därför kanske garanterat stod för en viss uppfattning redan från början — eller var det en sammanblandning av dessa faktorer? Låt mig understryka att min kritik gentemot konferensen inte är uttryck för någon ”rönnbärsfilosofi”. Jag var själv inbjuden, men jag hade sedan lång tid tillbaka planerat att just den veckan följa den svenska delegationens arbete i Genåve. Dessa förhandlingar avfärdar Maj Britt Theorin i en intervju i tidningen Pax med: Gå och dra något gammalt över dig. Visserligen sköts Genåveförhandlingarna till övervägande delen av män. Åratal av hårt arbete har inte givit alltför överväldigande resultat, men det är möjligt att veckan där nere ändå gav mig mera substans, kunskap och insikt än vad jag hade fått om jag hade deltagit i det säkert mycket trevligare mötet i Stockholm. Maj Britt Theorin säger följande i en intervju i tidningen Broderskap om resolutionen från de kvinnliga parlamentarikerna och om de förslag som dessa har lagt fram: ”Vi har gjort våra egna analyser och presenterat våra egna förslag.” Vilka är då förslagen? Man föreslår ett omedelbart moratorium i fråga om prov, produktion och utplacering av kärnvapen och kärnvapenbärare, ömsesidigt vidtagna av de två supermakterna. Åtgärderna skall sedan vidtas av de andra kärnvapenmakterna. Man föreslår också förhandlingar som syftar till formella överenskommelser, till att börja med ett avtal om ett fullständigt provstopp. Man begär också ett absolut förhindrande av kapprustning i rymden. Förslagen låter för mig som gamla bekanta saker, redan framförda i många samman hang, bl.a. i FN-resolutioner, och till stor del ämnen för pågående överläggningar. Analyserna är också, som man kan vänta sig efter bara en och en halv dags arbete, ytliga och ofullständiga. Sålunda påstås följande, vilket dessutom är felaktigt: ”Att uppnå fred, säkerhet och nedrustning samt ekonomisk och social utveckling är en odelbar uppgift.” Förmodligen är fred, säkerhet och en viss social utveckling en förutsättning för nedrustning. Men samtliga dessa fyra faktorer kan sägas vara ovanligt väl uppnådda i vår del av världen, och någon nedrustning har ändå inte kunnat åstadkommas. Dessutom sägs det i resolutionen att begreppet fred innebär ”inte bara frånvaron av krig utan också social rättvisa och jämlikhet för alla nationer och folk”. De svåra frågorna varför fred, säkerhet och ekonomisk utveckling inte räcker för att bana väg för nedrustning ens i Europa, besvaras inte. Det är tyvärr så att social rättvisa, vilket jag tolkar som att alla i ett samhälle har det likadant eller att man har jämlikhet mellan nationer och folk, också mycket väl kan förenas med terror, ofrihet och förtryck. Det är alltså ett slags fred som inte är mycket värt. Om jag själv hade haft tillfälle att närvara vid symposiet hade jag givetvis där efterlyst de väsentliga begreppen frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter som en omistlig ingrediens i verklig fred och därmed en förutsättning för nedrustning.

Den målsättningen borde dessutom bättre kunna skötas av de diplomatiska kanaler som redan existerar och framför allt av de kvinnor som ingår i de förhandlande supermakternas egna parlament. Eller är det meningen att de kvinnliga parlamentarikerna skall sätta sig med plakat och demonstrationsparoller utanför förhandlingspalatset i Geneve? Den enda afrikanska deltagaren vid symposiet sade — hon var också intervjuad av en svensk tidning: ”Afrikanska kvinnor sitter inte och tittar på TV om kärnvapenkrig, de lever i omedelbara problem.” Människor är drabbade av hunger, undernäring och i många länder inbördeskrig och hot om omedelbar, våldsam död. Hon förutspådde också vid sitt Sverigebesök att kvinnokonferensen i Nairobi kommer att få en annan inriktning. Det finns i dag kvinnor i många parlament. Givetvis har vi som har förmånen att sitta i parlament i länder där fred, frihet och demokrati råder en stor uppgift i att stödja våra medsystrar som är sämre lottade. Låt mig säga att tanken var god, men illa genomförd.

I den intervju som jag citerade säger vår nedrustningsambassadör att det som gör henne optimistisk i nedrustningsarbetet är hennes möjlighet att ha tre hattar. Hon skiljer på sitt arbete som riksdagsman, sitt uppdrag som nedrustningsambassadör och sitt engagemang som peace-nick. Det är tydligen detta att vara peace-nick som står för optimismen. Jag är ledsen att Maj Britt Theorin inte är här i kammaren. Det känns oartigt att i någon mån kritisera en icke närvarande person. Men hennes partikamrat som företräder utskottet får väl känna sig ansvarig för eventuella bemötanden, om sådana kan vara befogade. Maj Britt Theorin finner alltså, om jag tolkar henne rätt, att det är hennes engagemang i demonstrationer och opinionsbildning och hennes deltagande i det i och för sig mycket viktiga engagemang som lekmän på detta område ger uttryck för som är den väg på vilken hon vill lösa rustningsproblematiken. Det internationella förhandlingsarbetet mellan representanter för de beslutande församlingarna betecknar hon med betyget Gå och dra något gammalt över dig. Men är det inte till sist beslutsfattarna som måste sätta kraft bakom orden, ingå bindande avtal och förhoppningsvis någon gång sätta spärr för rustningsspiralen? Är det inte så att det är lätt att agera internationellt tillsammans och, nota bene i länder där opinionsbildning är tillåten, uttrycka av alla delade förhoppningar om fred och nedrustning, medan det är betydligt svårare att sätta bindande internationella avtal på papper? Det gäller i synnerhet om man vid ingåendet av dessa avtal måste ta hänsyn till vitala säkerhetsintressen för folk och länder med vitt skilda utgångspunkter, för att inte tala om olika syn på fundamentala begrepp som respekten för mänskliga rättigheter, demokrati, frihet och människovärde. Jag tycker att resonemanget om de olika hattarna, som implicerar att man kan ha olika åsikter och uppfattningar beroende på vilket torg man befinner sig på, är skrämmande, speciellt när det förs fram av en politiker med en icke obetydlig maktställning i vårt land. Maj Britt Theorin säger i samma artikel att hon i nedrustningsfrågor representerar regeringen, medan hon i riksdagsarbetet i övrigt inte gör det. Där representerar hon sina väljare. Antydningen att det här skulle finnas en motsättning är också förvånande. Jag trodde att den nuvarande regeringen stöddes av Maj Britt Theorins väljare. Herr talman! Också jag agerar i olika sammanhang, men jag hoppas verkligen att jag har samma hatt på mig hela tiden.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

Herr talman! Vad vi nu har lyssnat till är ett praktexempel på moderat dubbelmoral. Carl Bildt får inte ens citeras, eftersom han råkar befinna sig i utlandet. Maj Britt Theorin får man däremot angripa — jag vet inte var hon befinner sig, men hon är i varje fall inte här. Organistionen Kvinnliga parlamentariker för fred är en enskild organisation, inte någon regeringens förlängda arm. Här i plenisalen finns representanter för organisationen, bl.a. Gunnel Jonäng. Jag förutsätter att Gunnel Jonäng ställer upp till försvar för den organisation hon tillhör och den resolution hon står bakom. Jag vet inte om Margot Wallström är medlem i Kvinnliga parlamentariker för fred, men jag tycker ändå att det hon anförde i sitt inlägg var det viktigaste som sades i debatten i dag. Hon slutade med att fråga vad vi vill göra för att stoppa kärnvapenproven, som får de effekter hon beskrev. Svaret är att vi i varje fall från utskottets sida har den inställningen att vi skall göra allt vad som är möjligt. För det första: Regeringen skall fortsätta att försöka påverka Frankrikes regering så att den upphör med proven. För det andra: Vi skall fortsätta att aktivt stödja de initiativ i FN och i andra sammanhang som Nya Zeeland, Australien och andra stater i regionen tar. För det tredje: Vi skall fortsätta opinionsbildningen mot kärnvapenproven. Om de är så ofarliga som Frankrikes regering påstår, bör kärnvapnen naturligtvis testas i Frankrike och inte på en Söderhavsö så långt bort från Frankrike som möjligt. Jag hoppas avslutningsvis att Margot Wallström även sedan hon lämnat riksdagen fortsätter sin kampanj mot kärnvapenproven.
Herr talman! Med anledning av Anita Bråkenhielms anförande vill jag bara framhålla, att om de moderata kvinnorna varit representerade på det nämnda symposiet hade de kanske haft en annan uppfattning om det.
Herr talman! Eftersom resolutionen antogs enligt consensusprincipen hade den kanske framför allt haft ett annat innehåll om jag hade deltagit. Då hade jag kunnat vara med och påverka den. Problemet är alltid valet mellan att ansluta sig till organistioner och därmed kunna påverka deras arbete eller, om man tycker att en organisationsstruktur eller målsättning är dubiös, att stå utanför. Jag har sagt att vi moderata kvinnor förhåller oss avvaktande i förhållande till denna organisation. Den dag vi kan se att det finns en vilja att utforma en struktur och en målsättning som är seriös vill vi gärna ställa upp och medverka i arbetet. Även jag tror att en sammanslutning av kvinnor som har beslutsposition kan verka positivt i fredsarbetet. Jag hoppas, Gunnel Jonäng, att vi innan det har gått alltför lång tid skall kunna samarbeta inom organisationen.